Fru talman! Jag måste först tacka Inge Carlsson för en alldeles utomordentlig beskrivning av kristdemokraternas budgetalternativ vad gäller jordbrukspolitiken. Jag hade själv inte tillfälle att så i detalj redogöra för det. Det handlar vidare inte om särintressen före allmänintressen utan faktiskt om ifall vi ska ha kvar en inhemsk livsmedelsproduktion som är miljömässigt och djurhållningsmässigt bra. Det handlar också om att vi ska ha kvar en levande landsbygd, och för detta är jordbruket och primärproduktionen en förutsättning. Detta kallar Inge Carlsson ett särintresse. Jag trodde att det var i allas vårt intresse att vi kan producera livsmedel här i Sverige och att vi har möjlighet till sysselsättning och boende i hela vårt land. Vad gäller prioritering i budgeten har kristdemokraterna i sitt samlade budgetalternativ prioriterat lantbruksnäringen för att vi ska kunna klara konkurrensen med omvärlden och för att vi ska kunna ha kvar lantbruksföretagen här i Sverige. Detta har vi ställt mot andra saker men definitivt inte mot vården och omsorgen om våra gamla. Detta vet Inge Carlsson mycket väl och behöver inte insinuera något annat. När det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken har vi den grundsynen att vi vill ha en politik som ger möjlighet att behålla åkermarken runt om i Europa för livsmedelsproduktion och att vi inte ska försämra Sveriges förhandlingsposition. Vi ska reformera EU:s jordbrukspolitik, men det ska ske i takt med omvärlden. Inge Carlsson svarade inte på min tidigare fråga. Vad tror Inge Carlsson är orsaken till att bönderna i Finland och i Norge är mycket gladare än vad bönderna är i Sverige? Kan inte Inge Carlsson nu ge en signal för att glädja Sveriges bönder inför julfirandet?
Fru talman! Skillnaden mellan Norge, Finland och Sverige är väl den att alltfler människor i Sverige blir glada. Och varför blir alltfler glada i vårt land? Jo, därför att vi nu har en regering som har sett till att välfärden återigen kan frodas i vårt land. Vi har också många glada bönder i det här landet därför att vi har hållit nere räntorna på ett väldigt effektivt sätt. Det finns en väldigt stor framtidstro just nu bland de unga bönderna, och det tycker jag är glädjande. Skillnaden är alltså att här i Sverige är nästan alla glada. Men det är klart att ni fyra olika partier som aldrig kan enas om en jordbrukspolitik, ni kan ju aldrig vara glada. Varje gång säger Dan Ericsson att han är så glad över att jag på ett bra sätt talar om vad kristdemokraterna vill ha för jordbrukspolitik och vilket samhälle de ska ha. Men jag är faktiskt inte ett dugg glad över att jag ska behöva göra det här varje år. Jag tycker faktiskt att ni fyra olika borgerliga partier någon gång kan sätta er ner och resonera. Vi socialdemokrater gör ju det med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och ni kan se vilka fina framgångar vi når. Jag kanske inte riktigt trodde så jättehårt på detta samarbete eftersom vi kan ha nyanserande skillnader. Men vi har lyckats bra. Så varför kan inte ni försöka? Ni är ju så långt ifrån varandra ni kan komma, och det gäller inte bara jordbruket. Ni är splittrade på område efter område. Gå tillsammans! Försök att hitta varandra så blir också ni lite gladare!
Fru talman! Jag hörde förut att Inge Carlsson tyckte att det var väldigt trevligt med de här sena kvällarna och nätterna med representanter för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag har inget emot sena sittningar. Det är inte det som är bekymret. Bekymret är den politik som regeringen faktiskt står för, och som det i dagsläget saknas förutsättningar att komma överens om i och med att den leder till en utarmning av svenskt lantbruk och svensk landsbygd. Det är ju ett faktum, och det vet Inge Carlsson. I sitt tidigare angrepp talade han också om det här med skatten, att här har regeringen vid ett flertal tillfällen lovat skattesänkningar. Ja, det har man verkligen gjort. Man har lovat det nästan hur många gånger som helst. Och vad får vi nu från den 1 januari? Vi får en skattehöjning. Sedan kompenseras det lite senare med elbeskattningen, men Inge Carlsson vet att det är en liten del i förhållande till de andra delarna, där ni höjer skatten. Inge Carlsson sade också tidigare att vi tävlade om böndernas gunst. Ja, det kan man inte anklaga Inge Carlson för att göra, det ska ärligt sägas. Inge Carlsson står ju för en politik som definitivt inte skapar förutsättningar för lantbruksföretagen att känna att de har rättvisa och lika konkurrensvillkor och att de kan slåss just på de här rättvisa villkoren. Inge Carlsson, som annars talar om rättvisa: Varför inte på det här området också? Svenska bönder vill inget annat än rättvisa. Inge Carlsson var inte glad över att få presentera Kristdemokraternas politik, men det står honom fritt att göra det. Jag har inget emot att han gör det nästa år igen. Det är klart att om han genomgår en sinnesförändring kan vi göra upp om en politik om baserar sig på grundtankarna i vår hållning. Då kan vi också sitta på kvällar och nätter och komma överens. Då tror jag att det är fler bönder i Sverige som skulle bli glada.
Fru talman! Jag tillhör ju ett parti som inte enbart kan ta hänsyn till en grupp i detta samhälle. Därför är det en stor skillnad mellan oss och Kristdemokraterna. Ni ägnar stor tid åt särintresset för jordbrukarna. Jag tycker att det är lite skrämmande med det samhälle ni vill ha och det sätt på vilket ni tänker finansiera det; genom att skära ned på vården av sjuka och gamla. Det är väl det sättet ni ska finansiera det hela på. De sena kvällarna berodde ibland på att vi ville träffa Margareta Winberg också. Hon var ofta vid de här tillfällena nere i Bryssel. Men när hon kom ordnade det mesta till sig under trivsamma former. Vi fick också en landgång då och då. Så det var jättebra. Vi vill som sagt föra en mer rättvis politik. Vi kan alltså inte på det här sättet, med särintressen, hålla på att gödsla för en grupp. Vi för en rättvis politik i det här landet, liksom vi gör när det gäller skatter. Vi tycker att det är bättre att sänka skatterna för dem som har låga inkomster. Driftsöverskottet för jordbrukarna förra året steg till över 4 miljarder kronor. Ni kommer ju ihåg hur det var under era glansdagar, 1991-1994. Då var det inte mer än ungefär 2 miljarder. Vi har alltså fördubblat inkomsterna för en jordbrukarskara som blir mindre och mindre. Det innebär att vara och en av dem blir rikare och rikare. Så det går ingen nöd på dem. Ni ska inte behöva tycka synd om dem.
Fru talman! Eftersom vi talar om mat kanske man får skämta till det och säga att efter det som Inge Carlsson har anfört kan det konstateras att Carlsson måste ha käkat sura nypon blandat med taggtråd till frukost i dag. Men det var inte det jag skulle säga. Carlsson betecknar ju förslaget som väl avvägt. Men hur ser då Inge Carlsson på det förhållandet att svensk landsort tappar människor i dag beroende på att motorn, dvs. jordbruket, inte fungerar? 210 av landets 289 kommuner tappar människor i år igen. Och det är inte första året. Hur ser Carlsson på det förhållandet att Sveriges konsumenter riskerar att få livsmedel som man egentligen inte vill ha i butikshyllorna, livsmedel som är producerade under former som vi inte accepterar i Sverige? Hur ser Carlsson på det förhållandet att svensk livsmedelsindustri tappar fart? Därmed tappar en mängd människor sysselsättningen - oftast det också på landsbygden. Det andra som jag skulle vilja ta upp är det här med arealersättningarna. Nu väljer man att skjuta fram utbetalningarna för en prestation som är utförd år 1. Man väljer att skjuta fram utbetalningarna till år 2. Det innebär att till nästa år riskerar böndernas barn att få sina julklappar efter jul eftersom pappa och mamma inte har fått betalt för det man har producerat under rätt år. En tredje sak som jag skulle vilja fråga Carlsson om är om han inte tycker att det är genant när det gäller de EU-valsedlar som vi hade när vi skulle rösta om huruvida vi skulle gå med i den europeiska unionen att vi inte kan fullfölja det som stod på dem? Vi skrev ju faktiskt på valsedlarna: Jag säger ja eller nej till att gå med i den europeiska unionen i förhållande till det framförhandlade avtalet. Nu har ni brutit detta avtal. Tycker inte Carlsson att detta är genant?
Fru talman! För att börja med det sista var det ju så att det var en borgerlig regering, det är riktigt, som förhandlade fram de här olika förslagen innan vi gick med i EU 1995. När det gäller miljöstöden var det just under den femårsperioden som Sverige skulle ha möjlighet att ta hem ett samlat stöd på 2,8 miljarder kronor. Men glöm inte vad ni lämnade efter er 1994, när vi socialdemokrater fick ta över makten. Det första året var det en brist på 240 miljarder kronor när det gäller skillnaden mellan utgifter och inkomster, och vi fick börja sanera det här. Då skulle vi väl inte på en gång kunna se över ett miljöstöd där vi tidigare, året innan, hade haft lite över 600 miljoner kronor och helt plötsligt hitta på ett nytt stöd och ta hem alla pengar på en gång. Tanken var att vi successivt skulle bygga upp det här, något som vi också gjorde. Det fanns möjlighet att utnyttja hela systemet, alla dessa pengar, förra året. Men inte ens då hann man så att säga med att ta hem alla pengar. Det är en förklaring. Så till det här att bönderna nästa år inte skulle kunna köpa en julklapp för att pengarna kanske kommer den 1 januari i stället för året innan, den 29 december. Det håller liksom inte. Det är klart att jag tycker att det hade varit jättebra om man kunnat betala ut det här stödet. Då har ju staten fått in en massa skatteinkomster. Bönderna har ju stora inkomster att betala skatt på. Har de fått de här miljarderna under nästkommande år har alltså staten tjänat en massa pengar på att få in kanske 20 % eller något liknande i skatteintäkter. Sedan delar jag Eskil Erlandssons åsikt om och rädsla - eller kanske inte precis rädsla - för att det är så många kommuner som krymper i det här landet. Han nämnde 201. I Östergötland kan jag ge bilden att det bara är Linköping och Söderköping som växer. Norrköping och Finspång växer inte alls. Men det nya landsbygdsprogrammet kommer ju att innebära att vi stärker landsbygden.
Fru talman! Om Inge Carlsson delar min rädsla för befolkningsutvecklingen på landsorten, skulle Inge Carlsson kunna anta de förslag vi står för. De ger möjligheter för landsorten, möjligheter som verkligen behövs för att det som både Carlsson och jag är rädd för inte ska inträffa. Arealersättningarna är inte så förenklade som det framhålls i kammaren i dag. Det finns en mängd företag som bygger på aktiebolag som form för driften. Varje aktiebolag måste lämna ifrån sig ett årsbokslut enligt lag som är stiftad här. Det bygger på att bolaget har fått eller inte har fått intäkter. I annat fall måste någon sända ut en skuldförbindelse. Det tror jag inte att Carlsson eller regeringen är beredda att göra. För vissa företagare kommer det att bli uppenbara problem att få ihop bokslutet. Man riskerar att få upprätta en kontrollbalansräkning eller rentav avveckla bolaget. Det bidrar till att utarma den landsort som både Carlsson och jag är rädda om.
Fru talman! Det hade varit bra om det hade varit möjligt att betala ut detta nästa år. Jag förstår att det finns ett antal mindre företag som kommer att få vissa problem. Jag tror inte att de för den skull kommer att gå under. Socialdemokraterna är det största landsbygdspartiet i det här sammanhanget. Vi för en rättvis politik. Vi kan inte bara se till dem som bor på landsbygden, utan man måste se en helhet i det hela. Jag hävdar att landsbygdsprogrammet - som nu gör en vända i EU - och de möjligheter som finns fram till 2006 innebär att det kommer att bli stora förstärkningar i landsbygden. Eskil Erlandsson tycker att jordbruket är motorn. Det är en motor, men det är mycket annat som måste till för att stärka och ha en levande landsbygd. Det är ett motto vi jobbar för. Vi är det största partiet, och vi är angelägna i denna fråga.
Fru talman! Inge Carlsson tog upp frågan om vem som förhandlade fram det första miljöprogrammet med EU i debatten. Det var en borgerlig regering. Men programmet trädde aldrig i kraft, därför att den socialdemokratiska regeringen ändrade så mycket i programmet. Vi fick komplikationer, förseningar och problem. Det ledde till att programmet inte blev fullt utnyttjat under den första perioden. Inge Carlsson sade någonting intressant om att det skulle ge skatteintäkter för staten om man utnyttjar EU-programmet. Det är alldeles uppenbart med den skattepolitik ni bedriver. Varför har ni inte insett det innan? Det är bråttom att utnyttja pengarna. Vi får kanske se en förändring framöver. Inge Carlsson har bekymrat sig för hur vi ska klara en borgerlig regeringsbildning i framtiden. Jag tycker inte att Inge Carlsson ska ta sig för bröstet för mycket, för ni har väl vissa problem med den konstellation ni har? Ni är i minoritet, och det är inte alldeles bekymmersfritt. Vi ska nog klara den uppgiften om vi får chansen, Inge Carlsson. Jag vill gärna ställa några frågor till Inge Carlsson. Han tog upp frågan om kartavgiften. Jag kan bara konstatera att Inge Carlsson tycker att det är riktigt att utmana EG-rätten genom att ta ut kartavgifter som är att betrakta som en ansökningsavgift och som enligt denna EG-rätt inte får tas ut.
Fru talman! När det gäller kartavgiften är det flera länder som har samma system som Sverige. Jag tycker att det är ganska rimligt att de bönder som ska ha stöd och som ska lämna in kartorna också står för den kartavgiften. Jag som skattebetalare ska väl inte behöva betala en kartavgift för en jordbrukare för att han ska få en massa pengar från EU och svenska staten? Det är naturligt att de ska stå för avgiften själva. Herr Eriksson säger att de inte kommer att ha några problem att bilda en borgerliga regering. Det är ganska skoj att höra. Jag tror ändå att ni måste börja anstränga er. Vi ser på miljöområdet, vi ser på jordbruksområdet, vi ser på nästan alla områden att det finns en enorm skillnad. Moderaterna lägger sig med 9 miljoner kronor under regeringens förslag när det gäller jordbruksnäringen. Ni ska ta 5 miljoner kronor på Jordbruksverket. Det gör ni varje år. Om jag hörde rätt i Erikssons första framställning sade han att ni ska ta 4 miljoner kronor från lantbruksuniversitetet. Jag tror att det var en felaktighet. Det blir 9 miljoner kronor. Ni är mer överens med oss i frågorna än vad ni är med kd och Centern. Det är väl bara att erkänna att ni är splittrade!
Fru talman! Inge Carlsson är fortsatt bekymrad över våra samarbetsproblem inom borgerligheten. Vi ligger nära varandra i de flesta huvudfrågorna. Sedan finns det alltid detaljer som skiljer oss åt. Inge Carlsson tog upp de ekonomiska redovisningarna. Jag vill bara konstatera att vi är sparsamma inom moderaterna. Vi vill använda de pengar som finns inom ramarna på ett annorlunda sätt än vad socialdemokraterna i flera fall vill göra - och det leder till en bättre situation. Den stora frågan som skiljer oss åt gäller skattebelastningen och den snedvridna konkurrensen. De frågorna behandlas inte i vårt utskott. Där finns betydande skillnader, och de har betydelse för konkurrenssnedvridningen. Den vill vi eliminera, och det är nödvändigt om vi ska få en livskraftig livsmedelsproduktion i landet och bevara den sysselsättning som vi trots allt har inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Jag har en fråga som jag inte hann med. Vi anser att det är viktigt att ge miljöersättningar till avbrottsgrödor för att stimulera inte minst oljeväxtodlingen. Jag har en känsla av att Inge Carlsson har fått många propåer om just faran för den svenska oljeväxtodlingen. Varför kan ni inte tänka er att stimulera ersättningen för avbrottsgrödor och därigenom hjälpa till att rädda den framtida svenska oljeväxtodlingen? Det har också betydelse för binäringen, som i dag är halverad i Sverige. Det är också en miljövänlig faktor att vi har en stark binäring i Sverige.
Fru talman! Både regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet liksom Moderata samlingspartiet har inte mer pengar. Ni har dessutom mindre pengar. Nya grödor kostar pengar - om det är oljeväxter, senap eller vad det är. Ingvar Eriksson säger att det som skiljer oss mest åt är skatterna. Det kan nog vara så när det gäller det stora skattepaketet. Jag tror inte att Moderata samlingspartiet har dessa skattesänkningar främst, utan ni vill sänka förmögenhets och aktieskatten. Nu går regeringen bönderna till viljes genom att sänka energiskatten den 1 juli nästa år. Det kommer att stärka inkomsterna för jordbrukarna med 330-340 miljoner kronor. Enligt utredningen var det 360 miljoner kronor. Där är vi på rätt väg. Vi har, tillsammans med de partier vi jobbar med, en helt annan syn på de andra skatterna med så stor miljöpåverkan. De är så miljöförstörande, och därför är det viktigt att ha avgifter och skatter på dem. Där kommer vi nog alltid att skilja oss åt. Eftersom jag inte tror att ni har någon möjlighet att enas om den totala jordbrukspolitiken tror jag heller inte att ni kommer att få någon möjlighet att regera på de andra områdena.

Fru talman! Det har varit en intressant stund att sitta här i kammaren, men inte särskilt rolig förrän nu på slutet. Det är möjligen ett svar på Dan Ericssons fråga om varför bönderna inte är glada i Sverige. Är det den nivån på Dan Ericssons möten som det har varit här i kammaren förstår jag att bönderna inte är glada, för det har varit tråkigt här. Det har varit "för lite", "för sent", "för dåligt", osv. Är det så man förmedlar ett politiskt budskap ute på ett möte - vem blir glad då? Ingen blir glad, inte ens bönderna. Man skulle kunna säga saken på ett annat vis nu när vi debatterar detta århundrades sista jordbruksbudget och dessutom är i färd med att anta ett landsbygdsprogram. Man skulle faktiskt kunna se de positiva delar som finns i detta. Man skulle kunna se, om man vill se det, det utrymme som nu har skapats. På grund av en tidigare förd restriktiv politik har det nu skapats ett utrymme som gör att vi kan lösa en del av de problem som har präglat flera års debatt - en tråkig och trist debatt som har handlat om ryggsäcken - genom att sänka elskatten och skatten på eldningsolja. Man skulle, om man vill se det, också kunna konstatera att det landsbygdsprogram som det finns en majoritet för i riksdagen betyder 3,6 miljarder per år eller 23-24 miljarder för perioden. Det är alltså det som går ut i landsbygdsprogrammets finansiella del. Det är lika mycket som studiebidraget till högskolestuderande. Det är knappt fyra gånger så mycket som vi lägger ned på bostadsbidraget för pensionärer, och det är drygt dubbelt så mycket som den allmänna miljö och naturvården har i sitt anslag. Så förfärligt dåligt och så förfärligt lite tycker jag nog ändå inte att det är. Till detta kommer de andra stöden - direktstödet, stöd till intervention och exportstöden. Det är ganska stora summor som går ut till 87 000 bönder i Sverige, som sammantaget ger i snitt 200 000 i stöd, ersättning, bidrag eller vad vi nu vill kalla det per jordbruksföretag och år. Det är inte särskilt dåligt, menar jag. Jag behöver inte göra ytterligare jämförelser. Vi satsar alltså ordentligt i Sverige. Jordbruket kan känna sig prioriterat i denna budget. Men det är klart att det hade varit roligt att kunna säga att det inte räcker och att vi satsar lite till om vi hade haft de pengarna eller fått mer pengar från EU. Men då måste vi också bekänna att vi är européer, som någon någon gång sade, och inse att syftet med Agenda 2000-arbetet bl.a. var att ta ned nivån vad gäller det europeiska jordbruket. Men se, den debatten tar vi aldrig här i kammaren. Det är bara Folkpartiet som då och då glädjande nog lyfter upp den, och så också i dag. Vi har väl ett ansvar för helheten och inte bara för vårt land och våra svenska bönder? Vi har ju ett ansvar för någonting som är större och som jag också tycker är ganska spännande om vi väljer att se det, nämligen att vi nu står inför en utvidgning av den europeiska unionen, där det finns så många bönder. Det finns två miljoner i Polen, bara. Jag besökte dem för några veckor sedan. De säger så här: Ja, visst vill vi gå med i EU. Det är två miljoner bönder. Men, säger de, vi vill inte gå med om vi inte kommer in på exakt samma villkor som de nuvarande bönderna inom EU har. Vad svarar ni då, ni som inte vill förändra den europeiska jordbrukspolitiken och vill ha ännu mer pengar från EU till det svenska jordbruket? Vad svarar ni de polska bönderna när de frågar oss så? Det är självklart på det viset att den ekvationen inte går ihop. Ni tar aldrig diskussionen. Den överlämnar ni till någon annan - dvs. till regeringen och till mig - att ta. Jag var tvungen att svara de polska bönderna att det finns ett stort motstånd inom EU mot att förändra nuvarande jordbrukspolitik. Jag sade inte att det motståndet också fanns bland vissa partier i Sveriges riksdag. Det var jag för snäll mot er för att säga. Men sanningen är att det går alldeles för långsamt. Sanningen är att vi måste se till konsekvenserna om vi ska ha trovärdighet i debatten om utvidgningen. Konsekvenserna är en förändrad jordbrukspolitik, att vi betalar mer i avgift till EU eller att de polska bönderna inte kommer in på samma villkor som de nuvarande. Det sista är väl det troligaste. Men det kan bara ske under en övergångstid, och någon gång måste bönder inom det som blir det nya EU jämställas. Svara gärna vad ni hade sagt om ni hade varit jordbruksministrar och suttit i Polen och fått denna fråga. Den är inte enkel att besvara, och det var inget glatt budskap för de bönderna som jag hade att förmedla. Men jag tycker att vi måste våga, och vi måste vara mogna att ta också den diskussionen och besvara de frågorna. Det gäller inte bara gentemot de polska bönderna utan också inför oss själva och inför våra väljare, inklusive de svenska bönderna. Det är en konflikt som vi står inför, som vi diskuterar alldeles för lite. Vågar vi ta den debatten ser vi också att framtiden i EU och den framtida jordbrukspolitiken är någonting annat och någonting mer än den stöddebatt som vi för år efter år i denna fråga, som handlar om "för sent", "för lite" och "för dåligt". Varför kan ni inte vända på det? Varför kan ni inte i stället hävda det svenska jordbruket, se den friska maten som produceras av svenska bönder, se och propagera för den goda djuromsorgen, se och utveckla de öppna landskapen och fråga er själva och omvärlden hur dessa faktorer kan utgöra en konkurrensfördel på en allt öppnare marknad? Oavsett om ni spjärnar emot eller inte kommer det en öppnare marknad, även om det går sakta. Hur kan vi - ni och jag och andra - medverka till ett annat klimat i debatten än det som vi har haft under ett par års tid? Vilken signal ger det till en näring när man säger "för lite", "för sent" och "för dåligt"? Hur skulle det vara att vara bonde och alltid få höra att det är väldigt dåligt i Sverige, att det är alldeles för lite pengar, att de kommer alldeles för sent och att det är alldeles för krångligt? Det är klart att det inte skapar någon framtidstro. Ni bidrar till att inte skapa en framtidstro i en näring som kan ha en framtid om vi tillsammans arbetar för det. Dessbättre tror jag att vissa jordbrukstidningar nu tycks inse detta och försöker vända på kuttingen. Jag kan t.ex. hänvisa till en ledare i ATL för några veckor sedan som tog upp just detta, dvs. att vi inte får fortsätta med denna destruktiva debatt. Vi kan inte göra det för jordbrukets skull, därför att debatten en dag blir sanning. Jag ska också kommentera lite grann av det som har sagts här. Det var naturligtvis Dan Ericsson som jag apostroferade när jag sade att allt är för sent, för lite, för dåligt och för sjabbligt. Han pratade om många andra saker. Han talade om att miljöprogrammet skulle komma till riksdagen. Han ville tydligen vara med. Det går inte bara att vara med på ett miljöprogram, utan då får man också ta ansvar för helheten, dvs. också de ekonomiska ramarna. Det finns det ingen vilja till. Sedan vill jag också säga att det som har hänt efter EU-medlemskapet - det är många och ibland konstiga saker på jordbrukets område - bl.a. är det som vi har jobbat med under hösten på Jordbruksdepartementet, nämligen konstruktionen av detta mycket detaljerade miljöprogram som vi nu har gått ned till Bryssel med och som jag vet har redovisats för er i jordbruksutskottet. Vi har arbetat tillsammans med Att tro att det skulle komma till riksdagen är inte realistiskt. Den typ av detaljeringsnivå som vi nu ägnar oss åt i regeringen är någonting som tidigare låg på verken. Inte ens tidigare fanns det i riksdagen, utan detta gjordes av våra verk och myndigheter. Man får komma ihåg att arbetet har förändrats oerhört. Det som tidigare låg på riksdagen beslutas nu till stora delar av mig i Bryssel och konfirmeras eller godtas - eller vad man nu ska säga - av EU-nämnden. Det som tidigare låg på verken beslutar vi nu i regeringen. Det är lite grann av omvända världar. Det var det som en del av oss tyckte var fel inför diskussionen om Växthusen är en fråga som är löst. Man får samma ersättning som för icke-växthus. Väggarna gör så att säga ingen skillnad. Ingvar Eriksson tog upp ett par saker som är värda att kommentera. Han tar upp utbetalningarna. Jag kan bara hänvisa till vad Inge Carlsson har sagt. Det är klart att vi hade önskat att det hade kunnat bli innan nyåret, men nu blir det efter. Det går inte av praktiska skäl att göra det dagen efter. Men det är klart att pengarna ska ut så fort det bara är möjligt. Ni ligger under regeringens budget. Bl.a. vill ni dra ned på byråkratin på Jordbruksverket. Det är fler som vill det. Bl.a. har Folkpartiet sitt årligen återkommande krav på detta. Folkpartiet, som i övrigt tycker jag har en sansad, hyfsad och bra politik på jordbruksområdet, måste här ha drabbats av någonting som inte är verklighetsförankrat. EU medlemskapet har ju medfört en fruktansvärt stor byråkrati inom jordbrukets område. Det är fullständigt utsiktslöst med en neddragning. Jag talade i går med Eva Eriksson, som är er representant i Jordbruksverkets styrelse. Jag ska inte referera vad hon sade, men hon vet att det är omöjligt att göra en sådan neddragning. Vi står inför precis det motsatta. Vi försöker hitta nya pengar så att vi ska klara det nya miljöprogrammet. Där tycker jag att ni ska tänka om på lite olika håll, inte minst Folkpartiet som föreslår den största neddragningen av de borgerliga partierna. Sedan återkommer Ingvar Eriksson till likvärdiga villkor. Den debatten känns gammal och trött. Återigen: Likvärdiga villkor kommer vi aldrig att nå inom EU om vi inte har exakt harmoniserade system, exakt likadana skattesystem, likadana system för bekämpning av olika ogräs och annat, likadana system för djurskydd och byggnader för djur, osv. Det är många av oss, kanske de flesta, som fortfarande ändå vill ha en viss nationell frihet i de här sakerna. Därför kan vi inte hävda likvärdiga villkor, utan det kommer att vara variationer. Nu kommer t.ex. danskarna att lägga på pengar, belasta jordbruket i Danmark. Jag undrar om ni säger likadant då, att ni vill likna dem. Det tror jag inte, utan ni hittar något annat land där det är lite bättre enligt ert sätt att se det. Så försöker ni plocka russinen ur kakan, men det är enligt mitt sätt att se inte möjligt att göra så. Vi har nu förstärkt jordbruket med ungefär 300 miljoner, och det är en bra förstärkning för en förhållandevis liten grupp i Sverige. Ingvar Eriksson talar också om det generella vallstödet. Det ska vara en översyn år 2002. Det generella vallstödet ska ju betalas ut t.o.m. år 2002. Vi får väl se vad som händer då. Jag ger inga löften. Till skillnad från det program som den borgerliga regeringen upprättade till 1994 menar jag att ett miljöprogram inte ska vara ett allmänt inkomststödsprogram, utan ett miljöprogram ska vara ett program som tar sikte på de miljöproblem som finns och som innebär att man försöker lösa dem. Är det så att nuvarande miljöprogram blir bra och utnyttjas på ett bra sätt, är det så att vi får mer pengar - och det får vi genom en indexuppräkning - och kan påvisa att vallstödet är bra för miljön, då får vi ta det under övervägande. Men det är ingen självklarhet att det ska fortsätta att vara ett generellt vallstöd. Vi har nu i stället tittat på de specifika problemen: växtnäringsläckage, fånggrödor, skyddszoner osv. De fångar upp de problem som vi vet finns. Ingvar Eriksson hävdar att det är byråkratiskt och krångligt. Javisst, det är det. Men jordbrukspolitiken är byråkratisk och krånglig. Vi har fått göra vårt yttersta för att göra den lite mindre byråkratisk och krånglig genom att reducera antalet program t.ex. Jag ska bara referera lite till vad som tidigare talare sagt. Det sades att REKO-stödet var ett så lyckat program. Vari bestod den lyckan? Ja, möjligen på en del ställen i Skåne, men sett som helhet över landet var det ett misslyckat program. Det tror jag att ni håller med mig om när ni tittar på statistiken. Sedan vill man ha ersättning för avbrottsgrödor. Jag tycker att ett bra jordbruk har avbrottsgrödor. Det ingår i växtföljden, och avbrottsgrödor ska man ha utan att få någon särskild ersättning för dem. Vi har haft en diskussion om den ekologiska odlingen. Det ska vara en del i mångfalden, sägs det. Man är rädd för en överproduktion. Men vad säger man om den överproduktion som redan pågår inom den konventionella produktionen? Den är ju massiv och ett av de stora problemen för EU men framför allt för Baltikum och tredje världen. Vi dumpar detta överskott på deras marknader och förstör därmed deras möjligheter till en utveckling. Då är det inte fråga om att det är marknaden som ska styra. Här har man drabbats av något marknadsekonomiskt tänkande, och det är väl bra men jag tror att det fortfarande behövs ett kraftfullt stöd till den ekologiska odlingen för att nå de nya mål som vi har satt upp. Det är som det också sagts, att det mesta av pengarna går till den konventionella odlingen, som man vill värna. Eskil Erlandsson var intressant att lyssna till. Jag undrar hur det är med minnet. Han säger att regeringen sviker bönderna och konsumenterna. Regeringens passivitet och det att vi inte lyssnade på Centerpartiet har gjort att vi har missat en massa pengar. Men snälla Eskil Erlandsson, det var precis till Centerpartiet vi lyssnade. Har han glömt det? Jag tittar i boken och ser att han kom in 1994, så han var med under den perioden. Det var er vi samarbetade med när vi gjorde i ordning de här programmen och höjde nivån för miljöstöden. Att vi inte tillsammans - Centern och Socialdemokraterna - tyckte att vi kunde höja nivån ännu mer var det som låg oss i fatet i den historiska tillbakablick som kommissionen gjorde när den fastställde den nya summan. Så vi lyssnade faktiskt på er. Här ser vi nu resultatet. Jag tycker att Eskil Erlandsson inte ska uttrycka sig riktigt så, att Sveriges bönder får lida. Det slår ju tillbaka på honom och på Centerpartiet. Jordbruket ska vara en tillgång i den ekologiska omställningen. Jag hävdar att den är det i Sverige. Vi ligger väl framme, och med det här programmet blir vi ännu mera inriktade mot att finna miljöproblemen och lösa dem. Eskil Erlandsson är oroad över den svenska maten, som trängs ut, som han säger, från hyllorna i affärerna. Utländsk mat kommer in. Det är möjligen så att konsumenterna ska ha ett val. Det är också möjligen så att det var en av medlemskapets, tyckte vissa, stora fördelar att varor, tjänster, kapital och personer skulle kunna röra sig fritt. I kategorin varor ingår också mat. Det gör att vi numera hittar utländsk mat på våra hyllor, och det är många som tycker om det. Jag tycker att det är viktigt att konsumenten har ett verkligt val och vet vad man väljer emellan. Därför finns det också i budgeten det här året för första gången 20 miljoner och de kommande två åren lika mycket, 60 miljoner totalt, för insatser för konsumenterna så att konsumenterna ska veta att den svenska grisen har en knorr på svansen och har en svans. Varför har den den? Jo, det beror på vårt djurskydd. När konsumenten vet det är det upp till honom eller henne att välja det man vill ha. Jag har redan kommenterat det som Harald Nordlund sade. Jag vill bara återigen säga att det inte är möjligt att spara på Jordbruksverket. Ta pengarna någon annanstans om ni måste ta bort dem, men inte därifrån! Jag har också kommenterat detta med östutvidgningen. Jag tycker att det är roligt att någon vågar ta upp den diskussionen, att någon ser helheten och långsiktigheten. Det uppskattar jag väldigt mycket. Jag önskar att fler gjorde det och inte bara utgick från det snäva svenska perspektivet. Frågan om alkoholen har också tagits upp, och jag antar att det är vinproduktionen som avses. Det är en fråga som Sverige tar upp då och då när det förs sådana debatter, dock utan någon större förståelse från de andra länderna. Man ser inte alls på vin som vi gör i Sverige, utan man ser på vin ungefär som man ser på mjölk, och kan man få stöd för mjölkproduktion, då kan man få stöd för vinproduktion, det är den gängse synen som jag tyvärr möter. Det finns en annan produktion som jag i dagarna håller på att arbeta med, och det är tobaksodlingen som också är förödande. Jag för en dialog med kommissionen om att det är en viss procentsats av de pengar som betalas ut till tobaksodlarna som är avsatta för forskning och upplysning om tobakens skadeverkningar. Men dessa pengar har inte betalats ut, så där håller jag på och undersöker hur man kan få loss pengar för att kunna upplysa om denna skadliga produkt. När det gäller miljömålen sägs det i Cardiffprocessen att man ska sätta upp miljömål för de olika områdena. Men i fråga om jordbruket tror jag att det är viktigare att få in miljöaspekterna konkret i den gemensamma jordbrukspolitiken än att få detaljerade miljömål. Exempel på vad som är viktigt är handlingsprogram för bekämpningsmedel, aktionsplan för biologisk mångfald, en utvärdering av CAP:s miljökonsekvenser inför nästa reformarbete. Det är sådant som vi arbetar med.

Fru talman! Jordbruksministern försöker lägga ansvaret för hur verkligheten ser ut i jordbruksnäringen och för hur stämningsläget är på oppositionen. Jag tycker att det är fel att på det sättet försöka fly undan sitt ansvar. Regeringen har ledningen över hela landet, och då är det också den som ansvarar för den samlade jordbrukspolitiken. Jag behöver inte säga någonting när jag är ute och träffar bönder. Det är de själva som vill tala om hur verkligheten ser ut, hur deras kalkyler för gårdarna ser ut och vilka felaktigheter som de anser finns i den förda politiken. Min uppgift är också att försöka ingjuta mod och framtidstro, men vad det handlar om är att man borde lägga om politiken så att bönderna får känna signalen från regeringen att den uppskattar landets lantbrukares insatser, att vi har en miljömedveten jordbruksnäring som satsar på djurskydd. Regeringen borde förstärka detta för att se till att vi kan behålla den svenska livsmedelsproduktionen. I dag uppfattar man ingen sådan signal. Men regeringen kanske ser detta samband genom den förda politiken. I Finland och Norge backar regeringarna upp näringen, stöttar den och ger den en rättvis chans. I Sverige har man inte samma politik. Det är kanske därför som lantbrukarna inte är lika glada här som de är i de andra länderna. Det är klart att jag vill vara med och utforma miljöprogrammen. Jag sitter i opposition och har då inte möjlighet att vara det. Jag hade nyss en debatt med Inge Carlsson. Det är klart att jag kan ställa upp på kvällar och nätter om vi är överens om huvuddragen för ett bra program. Men vi som är folkvalda har ingen möjlighet att delta i detta arbete, fast vi kommer ju senare att få ta ansvar för alla brister. Sedan blir vi lite oroliga när ministern säger att man ska öka administrationen för det nya miljöprogrammet och att det då behövs mera pengar. Kommer det att bli lika krångligt som det nuvarande? Ett av syftena var ju att det skulle bli ett förenklat program.
Fru talman! Jag flyr inget ansvar. Jag tar ansvar för det som står i budgeten och i propositionen. Jag tar också ansvar för det program för landsbygdens utveckling som riksdagen nu har att ta ställning till. Vad jag menar är att det har varit signaler under flera år - under de senaste tio åren, kan man nog säga - om att det alltid är synd om bönderna, att de mår dåligt, att de får för lite och att allting kommer för sent. Till sist blir detta en självuppfyllande profetia, och det påverkar bönderna i negativ riktning. Signalen borde i stället vara att nu satsar vi 3,6 miljarder per år i detta program och 300 miljoner på sänkta skatter. Men det hör man aldrig, utan när det här har kommit så är det alltid någonting nytt som man vill ha, annars går jordbruket under. Beträffande miljöprogrammet var ni inte med och utformade dessa program tidigare. Det gjordes på Jordbruksverket. Det är en nyordning nu som gör att det är regeringen som gör det. Då har vi valt att diskutera miljöprogrammet med våra samarbetspartier, men kristdemokraterna har aldrig varit med i den här typen av jobb, inte heller innan vi gick med i EU. Det är klart att det i ett inledningsskede behövs mycket mer pengar till miljöprogrammet, eftersom det är ett nytt stort dataprogram som ska sjösättas.
Fru talman! Det som ministern avslutade med innebär ändå att det känns lite oroligt. Vi noterade det också i utskottsbetänkandet att ett av syftena var att det skulle bli ett renodlat system som var enklare att administrera och som ger möjlighet för landets lantbrukare att använda sig av det. Ett av bekymren var ju att man tyckte att det var för krångligt. Till sist var det inte ens lönt att försöka anstränga sig för att få ut dessa ersättningar. Så får det inte bli igen. Jag tycker ändå att det är lite alarmerande att ministern ska göra alla ansträngningar som går för att försöka se till att det hela inte blir försenat och att det inte blir problem med administrationen. Det skulle också ge signalen att detta inte är en bra politik. Återigen angående stämningsläget bland landets lantbrukare: Självklart ska vi försöka att lyfta fram det som är positivt. Vi har ett bra koncept för svenska livsmedelsprodukter: miljömässigt och djurskyddsmässigt bra produkter. Men då måste man också få chans att komma ut på en exportmarknad och chans att producera livsmedel hemma i Sverige. Hur kommer det sig att vi nu tappar ett antal lantbruk varje dag, och det rör sig dessvärre om de mindre lantbruken? De som avgår från näringen känner ju inte denna framtidstro. Varför kan inte ministern nu i dessa sista skälvande dagar av detta årtusende försöka att ge lite nytt mod och inspiration genom att lägga fram ytterligare förslag som kan möjliggöra ett bibehållande av jordbruksproduktionen med de kvalitetskrav som vi har? Det är detta som näringen och de enskilda lantbrukarna behöver nu.
Fru talman! Det nya regelverket blir enklare för bönderna. Det blir färre program, och därmed blir det enklare att administrera när programmet är utbyggt. Men nu är det i inledningsskedet. Det ska sjösättas ett nytt program. Det kostar pengar, personal och tid. Men för bönderna blir det enklare, och det var det som var syftet från min sida och - som jag har förstått det - från Dan Ericssons sida. Vi satsar 10 miljoner på exportmarknaden, det har näringsministern utlovat. Det ska användas för att saluföra svensk mat i andra länder och detta sker med en viss framgång. Jag deltar själv i olika typer av mässor och annat. Beträffande tappade lantbruk, hur är det i Finland? Läggs det möjligen ned några lantbruk där? Svaret är ja, och det går rasande fort.
Fru talman! I mitt anförande yrkade jag bifall till reservation 9 och 33. Reservation 33 ska bytas ut mot reservation 23. Visserligen gör jag Eskil Erlandsson ledsen, men så ska det vara. Folkpartiets uppfattning är att man kan minska på byråkratin. För mig i opposition är det omöjligt att utan grundliga utredningar ange det exakta beloppet. Men vi har angett en nivå för vad vi tycker att man ska åstadkomma. Det var mycket i ministerns anförande som jag gillade. Det är viktigt att vi debatterar inriktningen och långsiktigheten, något som vi debatterar på tok för lite i den här kammaren. Här handlar det mera om de nära och små frågorna som i och för sig är betydelsefulla, men de löser inte de långsiktiga problemen. När det gäller konkurrenskraften är det inte genom sänkta miljöskatter som vi ska åstadkomma den, utan svenskt jordbruks konkurrenskraft består av kompetens, kvalitet och miljöanpassning. Jag vill ställa en fråga, fru talman, till miljöministern. Ett stort problem är kompetensfrågorna på lång sikt och möjligheten att nyrekrytera till jordbruket. Vilka åtgärder anser ministern krävs från politiskt håll - jag ser inte särskilt mycket av dem - för att öka kompetensen och för att åter locka unga människor till detta yrke? Nu flyr unga människor från detta yrke, vilket är ett av de största problem som vi står inför när det gäller svenskt jordbruk.
Fru talman! Så länge vi har det nuvarande jordbrukspolitiska systemet, och det tror jag att vi får leva med rätt länge, måste detta ha ett regelverk. Detta regelverk måste skötas av någon, och det måste också kontrolleras. Vi har ju sett de olika skandaler som har skett, som till slut ledde till att kommissionen tvingades att avgå. Det som kom fram var kanske lite perifert, men det stora ligger ju på jordbrukets område. Det som blev fel i arbetet med pengarna - jag vill inte säga att det var medvetet, för det kan ha varit både medvetet och omedvetet - ligger ju på jordbrukets område. Det är därför som kontrollen skärps. Det drabbar också Sverige, även om vi kanske tycker att vi sköter oss. Men vi får också öka vår byråkrati för att kunna ha en skarpare kontroll. Är det så att det blir fel, drabbas vi därmed av sanktioner och stora kostnader. Dessvärre är nog mitt besked att de 50 miljonerna är omöjliga att dra in, i varje fall om man skall dra in dem från Jordbruksverket. Kompetensfrågorna är väldigt viktiga. Det finns i landsbygdsutvecklingsprogrammet en del som heter kompetensutveckling. Det finns också utvecklat i det program som har skickats ned till Bryssel. Därutöver vet vi att Folkpartiet i sin motion och i sin reservation vill att lantbruksskolorna ska omvandlas till någon typ av företagarskolor. Det ligger säkert många goda tankar i det, för de gamla lantbruksskolorna behöver göras om. Men nu ska vi också komma ihåg att på många håll har de gjorts om till naturbruksgymnasier. Det är också en god tanke i det. Men detta ligger utanför mitt kompetensområde, så jag kanske inte ska uttala mig mer om det.
Fru talman! Det ligger inom vårt område att driva på i de här frågorna. Det här gäller inte bara lantbruksskolorna och gymnasienivån utan också den högre utbildningen. Jag tycker att det är viktigt att jordbruksministern för samtal med både skolminister och utbildningsminister för att åstadkomma den här typen av utbildning. Ska vi kunna klara konkurrensen i framtiden, måste vi börja satsa på den här typen av utbildning nu.
Fru talman! Jag delar helt den uppfattningen. Till det kan man lägga att det också är viktigt att vårt eget universitet, SLU, skapar den här goda profilen som inriktar sig på miljö men också på landsbygdsutveckling. Enligt vad jag förstår är man i full färd med att göra det.
Fru talman! Margareta Winberg bekymrar sig för ryggsäcksdebatten. Hon säger att den är gammal och att den är trött. Men, Margareta Winberg, vi har väl aldrig haft någon trött debatt om dessa frågor? Det är bra, det erkänner jag, att regeringen nu äntligen efter två års debatt har börjat att ta i den här ryggsäcken. Frågan är bara hur man ska gå vidare, för den debatten kommer jordbruksministern inte att bli fri från, det lovar jag. Men det behöver inte bli en trött debatt, utan jag hoppas att den kan vara konstruktiv. Glöm inte att det är ett lönsamt jordbruk som ger de bästa effekterna både för konsumenterna och för landet, inte minst för bönderna. Det råder inga motsatsförhållanden där. Det är mot den bakgrunden viktigt att vi ser verkligheten bakom de problem som trots allt är relevanta i dagens jordbruks och livsmedelsproduktion. Sedan tog jordbruksministern upp ansvaret att gå vidare i EU. Vi delar den uppfattningen, och jordbruksministern vet att vi faktiskt prioriterar östutvidgningen. Vi är också angelägna om att få en konstruktiv och saklig debatt om hur man ska kunna lösa de problem som onekligen kommer att finnas när vi går in i en större europeisk gemenskap. Hur kan vi gemensamt verka för ett bättre debattklimat? frågar jordbruksministern. Än en gång: Vi får se verkligheten som den är. Då tror jag att vi kan få en bättre gemensam debatt. Till sist vill jag ställa en fråga. Det är uppenbart, jordbruksministern, att vi bör föra en fördjupad och bredare debatt om miljöskatterna och dess relevans till miljön. Är jordbruksministern beredd att medverka till en sådan?
Fru talman! Det som känns tröttsamt är att det aldrig handlar om något annat än om ryggsäcken, bördorna, stöden, mer och dåligt - just de signalord som leder så fel. Det handlar väldigt sällan om marknad, matvanor, konsumenternas val, matpriser osv. Jag skulle önska en sådan debatt. Vart vill vi? Hur ser vårt svenska jordbruk ut om tio år? Hur kan vi mota den koncentration som vi nu ser i Sverige? Svaret just i dag är det landsbygds och miljöprogram som vi debatterar. Det är bra att ni prioriterar östutvidgningen. Men svara mig då på frågan hur ekvationen ska gå ihop, Ingvar Eriksson. Vad har moderaterna för svar till de polska bönderna?
Fru talman! Jag förstår att ryggsäcken inte är behaglig att resonera om. Men så länge som den är så tung som den är, kommer det att bli resonemang om den. Det är rätt naturligt. När det sedan gäller framtiden, Margareta Winberg, är vi beredd att diskutera. Jag vet att det är stora svårigheter när det gäller den europeiska jordbrukspolitiken och att det är trögt att få förändringar till stånd. Men det viktigaste ur svensk synpunkt därvidlag är att vi medverkar till att skapa en mer marknadsinriktad jordbrukspolitik. Men, och det vill jag än en gång betona, det viktiga är att det inte ensidigt får gå ut över något lands jordbrukare - de svenska. Låt oss ligga i frontlinjen i dessa diskussioner. Det är vi villiga att göra. Jag medger att problemen är svåra att lösa med hänsyn till läget. Vi är beredda att diskutera det, men inte genom att offra Sveriges möjligheter att hänga med i den konkurrens som vi för närvarande har med EU:s produktion. Det är viktigt att få detta sagt. Vi är för en förändrad jordbrukspolitik, men den får inte leda till att vi i Sverige ensidigt hamnar i skymundan. Jag vill gärna fråga jordbruksministern om hon också är beredd att hävda det svenska jordbrukets ställning i en rättvis och rimlig konkurrenssituation? Det är det som är nödvändigt om vi ska klara landsbygden och finna nya människor som vill satsa på livsmedelsproduktion i Sverige.
Fru talman! Vi vinner aldrig landsbygden. Vi kan inte hålla kvar människor i landsbygden genom att på det traditionella sättet öka stödet till jordbruket. Vad vi arbetar för i EU är att förändra stöden från direktstöden, interventionsstöden till den s.k. gröna boxen, dvs. gröna stöd till gröna investeringar och landsbygdsutveckling. Vad Ingvar Eriksson säger är: Gärna sänkt stöd - för jag måste ju förstå det så - bara det drabbar alla lika. Det är ju precis det som vi arbetar med. Vi måste få ned stödnivån inom den europeiska unionen och utforma stöden på ett annat sätt, om vi menar allvar med solidariteten med de länder som nu vill bli nya medlemmar.
Fru talman! För det första tycker jag att vi ska reda ut detta med den nationella finansieringen av miljöprogrammet. Vi måste ju vara överens om att den regering som tillträdde 1994 valde att inte ta hem det som den tidigare regeringen hade förhandlat fram. När vi, dvs. Centerpartiet, kom in på arenan i slutet av 1995 hämtade vi successivt hem det som var framförhandlat av den regering som fanns före valet 1994. Jag hoppas att vi därmed har rett ut den delen av debatten. För det andra skulle jag vilja säga att det ju gäller att skapa möjligheter och förutsättningar för produktionen så att konsumenten får ett egentligt val. I dag faller produktionen i Sverige, vilket innebär att det jag talade om i mitt huvudanförande vandrar in på butikshyllorna, alltså det som många konsumenter inte vill ha: saker som är framtagna under vad vi i Sverige tycker inte är etiskt och djurskyddsmässigt bra förhållanden. För det tredje skulle jag vilja ha jordbruksministerns syn på något som jag i flera debatter har försökt ta upp, nämligen det förhållandet att så många kommuner och så många landsortsområden tappar människor. Jag är alldeles övertygad om att ett av skälen till att så många kommuner tappar människor som nu är fallet är att jordbruket inte ges de förutsättningar och möjligheter som man har på andra delar av den europeiska kontinenten.
Fru talman! Låt mig börja med det sista. Jag ser det naturligtvis också som ett stort problem att koncentrationen av befolkningen fortsätter på ett sådant sätt som nu sker. Det måste mötas med olika typer av insatser. Det kan aldrig mötas med enbart jordbrukspolitik, för därtill är ju jordbrukarnas antal alltför litet. Men jag delar uppfattningen att jordbruket på ett sätt är en motor i landsbygdsutvecklingen. Vi är ju många som kanske inte bor på landet, men när vi är där vill vi att vi ska kunna se öppna landskap. Vi vill se levande djur, och vi vill ha en biologisk mångfald när vi vistas där. Därför tycker jag att det är så viktigt att försöka komma bort från den konflikt som i dag finns mellan stad och land och få stadens och landets befolkning att förstå att man är ömsesidigt beroende av varandra. Man måste få stadens befolkning att förstå att om de t.ex. går på krogarna här i Stockholm och dricker öl och äter mat så produceras inte ölen här i innerstan, utan den kommer på något vis ändå från landet, precis som maten gör. Och landsbygdens befolkning måste förstå att de stora pengarna och makten tyvärr ofta ligger i tätorterna och städerna. Där har vi en gemensam uppgift att försöka överbrygga den konflikt som finns i dag och få denna förståelse. Sedan är det så att när vi arbetade tillsammans 1995 ställde Centern upp på att inte fullt ut ta hem alla pengar. Det är i den meningen jag menar att Centerpartiet ju därmed också är delansvarig för det som sker i dag, eftersom dagens nivå bygger på historiska siffror, och ni i Centerpartiet var med på de historiska siffrorna. Det var så jag ville förklara Eskil
Fru talman! Jag tycker det är bra att vi dels då har rett ut det här med miljöprogrammet, dels har fått bekräftat att jordbruket är en motor i modern landsbygdsutveckling. Jag tycker också, i likhet med jordbruksministern, att det är viktigt att stad och land går hand i hand. Men där vill jag lägga till att det behövs väldigt mycket mer för att landsorten ska få nytt liv och ny kraft, inte minst på det infrastrukturella området, och jag vill gärna avsluta den här debatten för min del med att säga att vi i Centerpartiet är positiva till att medverka i den utveckling som jag tror och hoppas att majoriteten i den här kammaren vill ha, nämligen en positiv utveckling i hela vårt land.
Fru talman! Jag kan bara säga med anledning av det sista att jag noterar med glädje den inviten.
Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för hennes ambition att höja nivån på debatten lite. Det uppskattar jag. Jämställdhetsfrågan är en prioriterad fråga för jordbruksministern och också för Vänsterpartiet. Jämställdhetsaspekten på landsbygdsförordningen har ju jordbruksministern lyft upp på EU-nivå också. Jag uppskattar dessa initiativ från jordbruksministern. Om jag ska vara lite självkritisk måste jag säga att den överenskommelse som vi har om landsbygdsförordningen inte är tillräckligt präglad av jämställdhetsaspekten. Visst nämns det att hänsyn ska tas till både kvinnor och män på landsbygden, men de konkreta förslag som vi för fram har en del brister på det området. Det känns som om det inte är tillräckligt prioriterat. Jag skulle vilja höra om jordbruksministern har en annan syn på det som kanske kan muntra upp mig lite.
Fru talman! Dessvärre kan jag i det här avseendet inte vara så uppmuntrande. Vi har börjat med det som kallas mainstreaming, dvs. att alla politikområden ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. På Jordbruksdepartementet, precis som på alla andra departement, är detta arbete i sin linda. Jag vill nog hävda att det blev rätt så bra till slut i programmet, men till det kan man ju lägga att i instruktionen och i regleringsbreven till myndigheterna, i det här fallet Jordbruksverket, tar vi ju upp det igen. Det är ju viktigt att de verk som så att säga handhar alla dessa stöd också tittar på stödens utdelning ur ett kvinno respektive mansperspektiv, och det får de i uppdrag att göra.
Fru talman! Låt mig vidga diskussionen till resten av jordbrukspolitiken också. Även om både kvinnor och män har varit och är sysselsatta i jordbruket så är normen om hur bonden ska vara väldigt starkt präglad av den manlige lantbrukaren. Ska vi öka jämställdheten inom jordbruksnäringen tror jag att det är nödvändigt att jordbruket präglas av en betydligt större mångfald än i dag där det finns utrymme för olika produktionsinriktningar och där normen om den traditionelle bonden inte spelar så stor roll som den faktiskt gör i dag. Det tror jag vore frigörande för kvinnor inom jordbruksnäringen men också för oss män på landsbygden. Vad gäller hela jordbrukspolitiken är jag skeptisk till om utvecklingen går åt rätt håll. Å ena sidan har vi talet om diversifiering. Det är ju ett steg i rätt riktning för att öka mångfalden, men å andra sidan har vi en strukturrationalisering som går rasande fort i dag. Lite förenklat kan man väl säga att den leder till större gårdar, större traktorer och mindre utrymme för avvikelser inom jordbruket. Jag skulle vilja höra jordbruksministerns reflexioner över den utvecklingen.
Fru talman! Det är en utveckling som sker inte bara i Sverige, utan kanske ännu mer i andra länder. Vår stora rationalisering gjordes ju under 60-talet och i början av 70-talet. Men helt klart har Jonas Ringqvist rätt i att utvecklingen nu och framöver går mot koncentration och mot större gårdar och storskalighet. Det är ju marknadskrafterna och konkurrenssituationen som driver fram detta. Det tror jag är mycket svårt att förhindra, om ens önskvärt. Men ska man då fortsätta att hävda små och så att säga lite mindre stora gårdar får man möta den koncentrationen med just det vi diskuterar i dag, landsbygdspolitik, både inom ramen för jordbruket och kanske framför allt inom ramen för strukturfonderna och inom ramen för den infrastruktur som Eskil Erlandsson talade om tidigare. När det sedan gäller normen är det så att normen också inom jordbruken är manlig. Också bland jordbruksministrarna i EU är det mycket manligt, 14-1!

Fru talman! Jag reagerade personligen naturligtvis mycket starkt på beskrivningen i den tidningen. Och det får inte förekomma sådana missförhållanden. Nu är det inte jag som är socialminister, men jag är övertygad att om socialministern hade stått här så hade han sagt samma sak som jag, nämligen att man då får gå in från Socialstyrelsen och bevaka att arbetsmetoder och annat är på ett sådant sätt att gamla människor får hjälp med all sin hygien på ett tillfredsställande sätt, också sin tandhygien. Jag ska tillägga att jag personligen, eftersom jag är i den åldern, har erfarenhet av föräldrar som har omvårdnad. Och jag har sett att det också finns goda exempel.

Fru talman! Jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag är precis lika upprörd som Elisabeth Fleetwood när det gäller denna fråga.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Den gäller den uteblivna kompensationen för garantipensionen. Den här veckan har regeringen gett två diametralt olika besked till de 700 000 pensionärer som drabbas. Dels har finansministern sagt att det inte kan bli tal om någon kompensation alls, dels har ansvarigt statsråd i Socialdepartementet sagt att det möjligen kan tänkas att man ska titta på de sämst ställda pensionärernas situation. Vilken linje gäller för regeringen, och vilket besked får de från regeringen?
Fru talman! Om vi ska gå närmare in i den diskussionen tänker jag överlåta detta till socialförsäkringsministern som är den som kan frågan ordentligt. Men regeringens besked är detsamma, nämligen att det förvisso finns skäl att titta på situationen för pensionärer som i dag har en mycket låg pension. Och det har framhållits av bl.a. socialförsäkringsministern många gånger. Men när det gäller denna uppskjutna del av pensionsreformen, garantipensionen, har det inte fattats något beslut om kompensation. Det har inte utlovats någon kompensation. Låt oss i stället så snart som möjligt lösa frågorna i denna del av pensionsreformen. Det är det som vi ska sätta in våra krafter på.
Fru talman! Jag utgår från att vi ska kunna lösa alla frågor i pensionsreformen och så att säga sätta den i sjön. Men det är ju rimligt att man ger dessa pensionärer en kompensation. Nu har det getts två olika besked. Men beskedet från regeringen är detsamma, säger vice statsministern. Ska jag då uppfatta detta som att vi är beredda att tillsammans kompensera dessa människor för denna försening, eftersom det är rimligt?
Fru talman! Dessa pensionärer som vi nu talar om har alltså än så länge inte fått denna förändring som pensionsreformen innebär, utan den har blivit framskjuten. Men det som det framförs önskemål om är att dessa pensionärer ska få kompensation för någonting som faktiskt inte har drabbat dem. Dessa pensionärer får ju samma pension fram till dess att detta förändras.
Fru talman! Jag måste fråga regeringen om man anser att det är rimligt att man inte ska kompensera människor för en förmån som de kommer att få. Det är de sämst ställda som gynnas av detta. Regeringen och staten tjänar ungefär 900 miljoner kronor i ränteinkomster varje år på förseningen. Det är väl rimligt att dessa pengar tillfaller pensionärerna i stället?
Fru talman! Denna del av pensionsreformen förskjuts. Vi visste att det innebar en viss kostnad för staten när denna del av pensionsreformen skulle genomföras. Men det är ju ingenting som pensionärerna har drabbats negativt av. De får ju inte mindre pension därför att denna del av pensionsreformen har förskjutits. Men däremot är vi helt överens om att vi behöver se över situationen för de pensionärer som har det besvärligt. I den frågan är vi från regeringen öppna. Men vi vet alla att sådant här kostar pengar.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén, och det är också en fråga som också lyftes fram i pressen i förra veckan. I Dagens Nyheter uttrycker 21 medicinprofessorer stark oro över den politiska situationen när det gäller att begränsa tobakens hälsofarliga effekter. Det finns 1,4 miljoner rökare i landet, och 25 000 nya tillkommer varje år, främst ungdomar och barn. Kunskaperna finns, men det görs inte särskilt mycket för att ändra på detta.
Fru talman! Det finns alltid anledning att vara orolig när unga människor börjar röka. De insatser som görs handlar om information och om att efterleva den lagstiftning som vi har fattat beslut om. Då handlar det också om alla vuxnas ansvar för att efterleva lagstiftningen. Det pågår information i skolorna, och det pågår projekt där man tar upp denna typ av information. Det görs även en del arbete genom Folkhälsoinstitutet och skolorna. Det hindrar naturligtvis inte att man gör mer från vuxenvärldens sida och att man behöver föra en ordentlig debatt om tobakens hälsofarliga effekter. Så i den meningen kan jag hålla med om att det alltid finns anledning att vara orolig över en utveckling som inte går i den takt som vi själva vill att den ska gå.
Fru talman! Jag är glad över att statsrådet delar vår oro. Men Tony Blair har lanserat ett nytt program för att begränsa tobaksbruket och menar att det är deras sätt att ta ansvar. Hur vill den svenska regeringen ta ansvar för detta? Bl.a. vill jag peka på, vilket vi alla märker, att vi stöter på barn och ungdomar ute på gatorna och att de väldigt ofta röker. Denna lag om att man inte får sälja tobak till ungdomar måste ha dålig efterlevnad. Jag undrar vad regeringen tänker göra åt det.
Fru talman! Jag vill koppla tillbaka till det inledande svaret. Det handlar naturligtvis alltid om att från vuxenvärlden vara uppmärksam på den lagstiftning vi har. Det handlar om information och det handlar om offentlig debatt som vi också involverar barn och ungdomar i genom skolan, genom deras fritidsaktiviteter och på andra sätt. När det gäller frågan om de övriga länderna vill jag ändå kanske lite försynt påpeka att Sverige i en jämförelse mellan Storbritannien, Sverige och en del andra länder som inbegrips i analyserna står sig förhållandevis väl. Jag tycker att det är bra att Storbritannien tar det här initiativet. Sverige har under lång tid arbetat på det sätt som man nu i Storbritannien börjar arbeta på.
Fru talman! Också jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén. Regering och riksdag har öppnat väg för en frivillig samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet i syfte att stödja alla som är i behov av särskilda stödinsatser. Många människor riskerar att hamna i en gråzon mellan myndigheterna eftersom problembilden inte faller inom en viss myndighets ram. Därför är det angeläget att en bättre samordning kommer till stånd i arbetet med rehabilitering av personer i utsatta grupper. Jag vill därför fråga statsrådet: Hur går det med arbetet kring samarbetet och vilka initiativ tar regeringen?
Fru talman! När det gäller samverkansformerna finns det ett antal olika försök. Det finns också fria medel, som vi kan kalla för smörjmedel, för att initiera en samverkan. När det gäller rehabiliteringsområdet har regeringen tidigare tillsatt en särskild utredare som ska gå igenom rehabiliteringsaktiviteterna och ansvarsfrågorna hos de olika aktörerna på rehabiliteringsområdet. Skälet till utredningen var att vi fick ett antal rapporter som beskrev att just samverkan kring rehabilitering inte fungerade bra. Nu förväntar vi oss en rapport från denne utredare som ger oss ett underlag för att kanske skärpa en del regler men också för att ändra på en del sätt att arbeta när det gäller rehabilitering, framför allt kopplat till frågor som rör arbetsplatser och möjligheterna att komma tillbaka till arbete.
Fru talman! Som Ingela Thalén säger har rehabiliteringsarbetet inte fungerat så bra. Mindre än hälften av LO-kollektivets medlemmar klarar inte av att arbeta fram till sin ålderspension. I åldersgruppen 55-59 år är risken att förtidspensioneras fem gånger större för arbetare än för tjänstemän. Där tror jag att detta med rehabilitering är väldigt viktigt. Största risken att behöva förtidspensioneras löper LO-kvinnor.
Fru talman! Jo, det är förmodligen så. Men ett av de viktigare skälen till att rehabiliteringsutredaren tillsattes var att signaler kom om att de insatser som ändå gjordes inte gav den förväntade effekten. Det har alltså uppenbarligen gjorts en lång rad insatser som inte gav det stöd som man hade tänkt sig när det gäller möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Innan man går in med ökande anslag jämfört med vad vi har i dag är det således viktigt att veta vilken typ av rehabiliteringsinsatser som ska göras. Då är bakgrunden den som Sjöstrand själv beskriver och, inte minst, att vi får ett gender-perspektiv på det arbete som ska ske.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta min fråga till statsrådet Pagrotsky. I budgetpropositionen för år 2000 talas det under avsnittet om de internationella utvecklingsmålen om att partnerskapets princip är allmänt erkänd men mycket återstår för att genomföra det i praktiken. Lite senare står det att de fattiga länderna måste få stöd att identifiera och analysera sina intressen. I fjolårets budgetproposition talas det mer konkret om att man ska kartlägga samarbetsländernas behov och därmed möjligheterna för svenska företag och företag från sydländer att delta i det svenska internationella utvecklingsarbetet. Jag undrar vad som har gjorts under mellantiden och vad regeringen planerar att göra.
Fru talman! För mig låter det som att frågan i första hand riktar sig till biståndsministern, som kommer att vara här nästa vecka. Men i några avseenden finns det saker här som faller också på mig som handelsminister. Vi jobbar mycket med utvecklingsländernas chanser att ta vara på de möjligheter som finns i det internationella handelssystemet att slåss för sin rätt, att kräva sin rätt i tvister med t.ex. stora starka industriblock eller industriländer som USA eller EU. En sak som vi arbetar med, faktiskt så sent som förra veckan, är att med biståndsmedel inrätta ett rättscentrum i Genève dit utvecklingsländer kan vända sig för att få rättshjälp när de har rättstvister i handelsfrågor med t.ex. rika länder. Det är mycket angeläget eftersom uländerna har stora rättigheter men det krävs väldigt mycket resurser och väldigt mycket juridisk expertis för att kunna tillgodogöra sig detta. Det tycker vi är en viktig sak att hjälpa till med. Detta är ett konkret exempel på den typ av partnerskap som efterlystes.

Fru talman! Jag beklagar men så konkret kunskap om Maj-Inger Klingvalls arbetsområde har jag inte att jag kan ge ett rakt, tydligt och begripligt svar på frågan, utan jag vill nog hänvisa Ingegerd Saarinen till att återkomma med en skriftlig fråga som får ett utförligt och genomarbetat svar eller till att återkomma för att få ett ännu mer utförligt och genomarbetat svar vid nästa veckas muntliga frågestund.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Lövdén, till skatteministern. Jag hämtar en starkt komprimerad bild ur verkligheten om vilken man den 5 december kunde läsa i Byggföretaget A har fått sitt F-skattebevis indraget. En privatperson som tänkt använda sig av det s.k. ROT-avdraget vid en ombyggnation av badrummet anlitar företaget B, med F-skatt, som i sin tur - dock utan beställarens vetskap - anlitar byggföretaget A, alltså det utan F-skattebevis. Nu riskerar privatpersonen att bli skattskyldig för ett arbete som han redan har betalt; detta på grund av att det vidareanlitade byggföretaget A, alltså det utan F-skattebevis, utfört ett svart jobb. I hur många led anser statsrådet Lövdén att man rimligen kan begära att en ursprungsbeställare ska undersöka i vad mån anlitade underleverantörer eller underentreprenörer innehar F-skattebevis eller ej?
Fru talman! Jag vill först påpeka för Henrik Järrel att jag inte är skatteminister, utan jag är ansvarig i regeringen för kommunernas ekonomi, för länsstyrelserna, för bostadsfrågorna och för konsumentpolitiken. Det är naturligtvis en viktig fråga som Henrik Järrel tar upp. Det finns ju en undersökningsplikt när det gäller F-skattsedeln. F-skattsedeln är tillkommen för att vara ett instrument också för att kontrollera att det är seriösa näringsidkare. På den konkreta frågan om hur långt undersökningsplikten, undersökningsskyldigheten, går vill jag svara Henrik Järrel med att be honom återkomma med en fråga till det för skattefrågor ansvariga statsrådet.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag förväxlade Lars-Erik Lövdén med Bosse Ringholm. Men herrarna sitter ju båda i Finansdepartementet och har hand om den fiskala verksamheten på ett eller annat sätt. Jag tycker att detta är en fråga som statsrådet skulle kunna ta med sig till sin departementschef för att grunna lite på. Jag ska gärna också direkt återkomma till honom i ett annat sammanhang. Den här frågan är angelägen att ställa sig. Hur långt ska egentligen undersökningsplikten sträcka sig för den enskilde? Det är inte alldeles klart att den bör sträcka sig så väldigt långt. Man bör förutsätta att anlitade företag har F-skattebevis.
Fru talman! Jag ska naturligtvis ta med mig den frågeställning som Henrik Järrel har väckt här i dag. Jag ska undersöka frågan och tillämpningen av regelverket. Jag vill dock understryka att det är viktigt att vi har denna undersökningsplikt så att vi håller undan de oseriösa näringsidkarna så långt som möjligt från marknaden.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingela Thalén. Vi har tidigare här i kammaren hört diskussioner om hur man ska motverka rökningen eftersom den är en så stor hälsofara för befolkningen. Näst efter rökning är övervikt ett stort bekymmer. Utifrån de behoven finns verksamhet både i Nynäshamn och i Tranås - i min valkrets. Hur man ska kunna säkra vården för de överviktiga är en fråga som har diskuterats under det senaste halvåret. Jag undrar om vi har kommit fram till någonting. Har jag något att ta med mig och tala om för de anställda i Tranås och för dem som är beroende av denna vård för att få ett bättre hälsotillstånd? Vad har hänt, Ingela Thalén?
Fru talman! Man ska komma ihåg utgångspunkten, nämligen att riksdagen har beslutat att Riksförsäkringsverkets båda sjukhus inte längre ska vara centrala sjukhus med verksamhet inom sjukvård och rehabilitering. Skälet till detta är att landstingen anser att landstingen på hemmaplan ska sköta just den verksamhet som finns där när det gäller rehabilitering och vård. Man har varit väldigt tydlig på den punkten. Däremot har sjukhusen haft en del frågor som rör forskning. Dessa kommer att fortsätta. De överviktigas problem tillhör ett område som vi kommer att följa särskilt. Det pågår en diskussion mellan departementet, Riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet om på vilket sätt man ska kunna ge just den gruppen ett alldeles särskilt uppföljningsansvar. Beträffande verksamheterna i övrigt pågår den omställning som tidigare har planerats. Såvitt jag är underrättad rullar detta på enligt de planer man har tänkt sig.
Fru talman! Jag vill börja med att något kommentera det som statsrådet Thalén talade om när det gäller forskningsdelen. Jag utrönte i går att i de skrivningar som finns om forskningen poängterar man uttrycket "tills vidare". I Tranås upplevde man inte att detta var någon trygghet, utan att det mer var tänkt som en övergångslösning. Detta vill jag alltså skicka med. När det gäller de överviktiga tycker jag att det är viktigt att understryka att den undersökning som de överviktigas förening har låtit göra inte på något sätt tyder på att landstingen varit uppmärksamma på problemen. Dessutom hade inga åtgärder vidtagits för att möta behovet av vård. Vi vet ju att 30 % av befolkningen lider av övervikt. Jag tror att det har funnits en övertro på att det bantningspiller som lanserades för inte så länge sedan skulle lösa problemen. Men jag tror att man fortfarande måste ha de här enheterna med spetskunskap och utveckling. Jag tycker inte att jag fick ett tillräckligt bra svar från Ingela Thalén på hur läget är i dag.
Fru talman! De forskningsmedicinska centrer som Carina Hägg inledningsvis talade om kommer att finnas - ett i Tranås och ett i Nynäshamn. Utvecklingen därefter handlar, enligt det uppdrag som givits, om att möjligen lägga ut ytterligare något center i en annan del av Sverige. Men först och främst handlar det om att utveckla dessa båda centrer i Tranås och i Det pågår en diskussion om att vi ska försöka ge ett stöd under en längre period där man följer upp de överviktigas problem för att ge landstingen ett utrymme att bygga upp sin egen verksamhet. Där ska man kunna följa denna speciella problematik. Denna diskussion pågår mellan departement, landstingsförbund och riksförsäkringsverk.
Fru talman! Jag fortsätter med samma sak. Det gäller tobak. Det är visserligen två stycken som har tagit upp detta, men jag har tänkt väldigt mycket på det här under tiden. Det som bekymrar mig är att man inte tar rökningen på allvar i skolorna. Jag vill gärna hävda att det säljs alldeles för mycket tobak, och att forskarna har kommit fram till att rökningen ökar bland ungdomar. Det gäller dem som är under 15 år, och speciellt flickor. Jag undrar om man kan vidta extra åtgärder för att kunna förhindra detta på något sätt.
Fru talman! Jag har inte något annat svar att ge än det jag gav tidigare, nämligen att detta är ett vuxenansvar. Det finns ett mycket tydligt ansvar ute i skolorna för att ge information. I samma takt som alla vi övriga vuxna för en diskussion om det hälsofarliga kring tobaksanvändning ökar naturligtvis också engagemanget hos föräldrar och hos organisationer. Jag menar att det inte enbart går att skylla detta på skolorna. Vi som vuxna; föräldrar, grannar eller vänner har också ett ansvar för att föra en diskussion. Vi måste också ta på oss ansvaret att följa den lagstiftning som finns. Unga människor ska inte börja röka.
Fru talman! Jag tänkte kolla en sak till. Det är ju egentligen vi politiker som har möjlighet att fatta de beslut som resulterar i minskad rökning och förbättrad folkhälsa. Vi måste vidta några åtgärder för att kunna gå vidare. Jag vet att detta är vårt ansvar som vuxna, men jag tror att barn också får signaler från skolan. Jag vet själv att skolan en gång skickade till mina barn ett avtal som man skriver på om vilka regler som gäller i skolan. Där stod: Man får inte röka i klassrummet. Jag reagerade jättestarkt. När jag pratade med rektorn sade han: Ja, det här har man missat. Det är förbjudet att röka över huvud taget i skolan - och inte bara i klassrummet. Jag tycker att man ska sätta in extra åtgärder för detta.
Fru talman! När det gäller den sista speciella frågan är det dessutom väldigt angeläget av alla möjliga andra skäl att poängtera att vi ska ha rökfria arbetslokaler. Ska vuxna människor röka ska de göra det i speciellt ordnade och ventilerade lokaler. Det har lika mycket att göra med annan hälsa som just att man inte ska börja röka. Vi ska föra en bra diskussion. Vi ska följa upp den lagstiftning vi har och vi ska alla uppfylla vårt ansvar gentemot unga människor. Vi ska stödja de föreningar som arbetar mot rökning bland unga, och över huvud taget arbeta med föreningsliv och med dem som arbetar med barn och ge dem stöd. Jag vidhåller att allt detta trots allt är det som skapar den bästa förutsättningen för att unga människor ska avstå från att börja röka, vilket de ska göra. De ska avstå från att röka när de är unga.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Det behövs fler bostäder i Stockholm-Uppsalaregionen. Det är ett budskap som vi nås av allt oftare. Jag delar den uppfattningen. Det är populärt, och det är t.o.m. trivsamt att bo i den här delen av Sverige. Jag gör det själv. Men marknadsföringen av Uppsala-Stockholmregionen tycker jag görs alltför snäv. Jag tycker att det verkar som att det enda som finns är själva stadskärnorna - det som finns inom de gamla stadsgränserna. Men om man bara går fem mil norr eller öster om Uppsala finns det två kommuner - Östhammar och Tierp - där lägenheter står tomma. Det är inte långt bort från Stockholm! Det finns bortåt 800 tomma lägenheter i den här regionen. Jag skulle vilja veta hur bostadsminister Lövdén ser på det problemet.
Fru talman! Jag kan dela Rigmor Stenmarks uppfattning om att det inte går att titta på bostadsförhållandena i Stockholms och Uppsalaregionen utifrån ett väldigt snävt synsätt. Den efterfrågan som vi har på bostäder kan inte tillgodoses genom bara bostadsbyggande och en ökad tillgång till bostäder i centrala Stockholm eller i Uppsala tätort. Det är ju frågan om att man ska se regionerna som en större bostadsregion. Jag har i debatter kring bostadssituationen, särskilt när det gäller Stockholmsförhållanden, påpekat att det är oerhört viktigt att regionen som helhet har en gemensam planering för hur man ska tillgodose det behov och den efterfrågan som finns när det gäller bostäder i den här regionen. Min enkla reflexion - utan att jag går in på Östhammars och Tierps speciella situation - är att man när det gäller den planering som ska ske måste ta sikte på att se bostadsfrågan i ett större regionalt perspektiv. Staten måste naturligtvis också medverka via länsstyrelser och det särskilda uppdrag som vi har gett Ulf Adelsohn.
Fru talman! Tack så mycket! Jag tycker att det så här inledningsvis var ett bra svar. Men vi måste diskutera lite djupare. Det handlar också om att vi lagstiftningsvägen inte kan beordra människor att flytta hit och dit. Däremot kan vi ge förutsättningar, så att det finns en neutralitet och en valfrihet. Då kommer man osökt in på kostnaderna för boendet. Det handlar om kostnaderna för boendet utanför den snäva regionen Stockholm-Uppsala. Det är trots allt lite svårare för dem som bor längre bort. Jag undrar vad bostadsministern har för planering när det gäller att minska kostnaderna för boendet.
Fru talman! Det är inte bara en åtgärd som måste till för att vi ska kunna pressa tillbaka boendekostnaderna. Det är ju ett spektrum av åtgärder. Det handlar om neutralitet i fastighetsbeskattningen och om en fokusering på produktionskostnaderna. Byggkostnadsdelegationen är just nu mitt uppe i ett arbete med detta. Det finns förutsättningar att pressa ned produktionskostnaderna, enligt de pilotprojekt som vi har bedrivit. Och jag vill poängtera att det finns ett kommunalt ansvar för att det är rimliga avgifter och markprissättningar. Det här är en fråga som är högaktuell. Man måste se den i detta breda perspektiv. Regeringens arbete är klart inriktat på att man ska samla de olika aktörerna på bostadsmarknaden, så att de tar ett gemensamt ansvar för att pressa tillbaka boendekostnaderna. Sedan är det ytterligare en fråga som naturligtvis har betydelse när man ser det här som en större bostadsregion. Det handlar om att man måste lösa infrastrukturproblemen, så att kommunikationerna fungerar på ett bra sätt. Det gör ju att bostadsregionerna också kan vidgas.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern, Lena Hjelm-Wallén, eller möjligtvis till Lars Erik Lövdén, om han tycker att det är hans fögderi. Det är inte alltid så lätt för oss riksdagsledamöter att veta vem som hanterar vilka frågor. En statlig utredning har nyligen föreslagit att hyresvärdar ska kunna ta ut moms vid uthyrning av lokaler till ideella föreningar. Det här förslaget har varit ute på remiss. Just nu förmodar jag att ärendet bereds i Regeringskansliet. I utredningen saknas en beskrivning av effekterna för studieförbunden, folkbildningsverksamheten och stora delar av det ideella föreningslivet. Det handlar om idrottsföreningar, handikappföreningar och pensionärsföreningar. Jag menar att det skapar radikalt förändrade förutsättningar för föreningslivet om det här förslaget genomförs. Studieförbunden har exempelvis beräknat att det här skulle innebära en merkostnad på 75-100 miljoner kronor årligen. Det skulle i sin tur betyda verksamhetsnedskärningar och färre i folkbildningsarbete. Totalt beräknas det kosta 3 miljarder för föreningslivet, en kostnadsövervältring från staten. Min fråga är: Kommer utredningen att resultera i en proposition där man kvarstår vid kravet på att man ska momsbelägga uthyrning av lokaler? Eller kommer möjligtvis förslaget, vilket jag hoppas, att skrinläggas?
Fru talman! Som frågeställaren säger är det här ett ärende som just nu är under beredning i Regeringskansliet, efter det remissarbete som vi har haft. De synpunkter som frågeställaren tar upp och som också har kommit fram under remissarbetet kommer naturligtvis att vägas in i regeringens beredning av frågan. Men jag kan inte ge något definitivt svar, eftersom vi just nu håller på att bereda ärendet i Regeringskansliet.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att man ibland är tidigt ute i politiken. Jag inser att ärendet är under beredning. Men jag vill passa på tillfället att skicka med något från riksdagen: Jag tror att vi är många här som menar att oerhört många skulle förlora på den förändring som finns föreslagen i utredningen. Förlorarna skulle vara väldigt många, och de skulle förlora väldigt stort. Jag hoppas att regeringen tänker sig för många gånger innan man lägger fram en proposition i den här riktningen. Det skulle få förödande konsekvenser för fortbildningen och för föreningsverksamheten. Det skulle svälta ut ett föreningsliv där i dag tusen blommor blommar. Jag skulle önska att ministern kunde peka i vilken riktning det kommer att gå. Jag gissar att ni har hunnit ta del av remissvaren. Det vore bra med ett litet klarläggande. I morgon ska nämligen fastighetsförbundet träffa folkbildningsrörelsen här i Stockholm. Man är naturligtvis intresserad av en liten fingervisning. Jag skickar gärna med ytterligare en liten fråga: Varför har antalet statsråd som kommer hit på torsdagarna krympt? Tack!
Fru talman! Än en gång säger jag att vi bereder frågan i regeringen. Men det är inte obekant att regeringen är sammansatt av representanter för ett parti som har stark anknytning till folkrörelsetraditionen. Vi tar naturligtvis hänsyn till de aspekter som frågeställaren tar upp när vi ska utforma det slutliga förslaget.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Den rör den andra Östersjömiljarden. Jag undrar på vilket sätt statsrådet tänker verka för att gender-perspektivet ska få genomslag också i de projekt som gäller Östersjömiljard nr 2. Jag vet ju att den har fått en inriktning just på näringslivet. Det är kanske just därför som jag tycker att den här frågan är intressant och vill höra statsrådets åsikt.
Fru talman! Som bekant är jämställdhetsperspektivet väl integrerat i den samarbetsverksamhet som vi har med länderna på andra sidan Östersjön. Riksdagen har bett om det. Och vi själva har skrivit fast i alla riktlinjer och i strategierna för vart och ett av de länder som vi samarbetar med att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra det arbete som vi bedriver. Vi har dessutom en lång rad konkreta projekt som tar sikte på jämställdhetsfrågor. Den andra Östersjömiljarden, som man precis nu har börjat arbeta med, kommer att få en tydligare näringslivsinriktning. När det kommer upp ärenden av olika slag till behandling kommer jag att vara extra uppmärksam på att man ska försöka främja kvinnligt företagande, t.ex. genom att följa upp det exempel som vi redan har gjort med en kvinnlig företagardelegation till Polen. Vi ska ha en särskild inriktning på mindre och medelstora företag. Det är en sektor som inte är lika förgubbad som storföretagen. Därför räknar jag med att vi kommer att ha fler och bättre projekt med kvinnlig inriktning att välja mellan när vi ska bestämma vad vi ska stödja med hjälp av den andra Östersjömiljarden.

Fru talman! Det gläder mig att höra det svaret. När det gäller Östersjösamarbetet har det fått ett väldigt genomslag med jämställdhet och genderperspektivet. Men det var intressant att höra statsrådets svar just när det gäller den andra Östersjömiljarden, som är näringslivsinriktad. När det gäller näringslivet är vi inte heller i Sverige så duktiga just när det handlar om genderperspektivet. Därför undrar jag om statsrådet också kan se att det har en positiv inriktning för svenskt näringsliv och att det är viktigt att signalerna om dessa tankar när det gäller Östersjömiljard nr 2 går ut.
Fru talman! Det sista tycker jag var en bra idé som vi ska ta fasta på. Om vi blir bättre på att informera om just denna aspekt av politiken får vi förhoppningsvis fler, bättre och intressantare ansökningar som vi då också får större möjligheter att bevilja. Låt mig peka på en speciell sak som vi har jobbat med hittills och som jag gärna vill fortsätta med. Mycket av det vi gör handlar ju om utbildning och kunskapsöverföring. Vi har verksamheter med utbildning i entreprenörskap speciellt riktat till kvinnliga företagare i Ryssland, Polen och Baltikum. Det är en verksamhet som jag gärna skulle vilja satsa mer på och fortsätta med. Men även om vi nu diskuterar näringlivsfrågor ska vi inte glömma det viktiga som finns på t.ex. den politiska sidan. Vi satsar också på stöd och utbildning till kvinnliga politiker i t.ex. Ukraina, där det ju inte är riktigt lika jämställt som i den svenska riksdagen - för att inte tala om den svenska regeringen. Det är också ett område som jag tycker att vi bör jobba mera på, och det kommer vi att fortsätta att göra.
Fru talman! I utrikesdebatten måndagen den 6 december berörde statsrådet Pagrotsky på ett mycket positivt sätt Barentsområdet, som ju omfattar norra Ryssland. Området rymmer förutom ca fem miljoner invånare också mycket stora naturtillgångar och rikedomar och därmed också stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt finns där några av de största miljöhot vi har i vårt närområde. Det här säger jag inte därför att jag inte tror att statsrådet Pagrotsky vet det utan kanske mer som en upplysning, då jag tror att Barentsområdet ibland är ett okänt begrepp. Inför det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet våren 2001 antydde statsrådet att den svenska profilen i Barentsområdet skulle höjas. Dörren för mer resurser öppnades om inte mycket så i alla fall på glänt. Med tanke på att Sveriges insatser via Nordiska ministerrådet hittills stöttat en uppbyggnad av det regionala samarbetet skulle jag vilja fråga statsrådet Pagrotsky om det finns några konkreta idéer om hur regeringen ytterligare ska stärka det regionala samarbetet i Barentsområdet.
Fru talman! Min politiska vilja är att intensifiera banden mellan regionerna i norra Sverige och nordvästra Ryssland. Jag vill gärna stödja olika initiativ, lokala idéer och uppslag som kommer på detta område, såsom vi har gjort i det förflutna och såsom vi gärna vill fortsätta att göra framöver. För mig är det väldigt viktigt att detta tar sin utgångspunkt i lokalt engagemang - samarbetsprojekt mellan universitet, mellan län, mellan näringslivsorganisationer m.m. Dessa är lite olika utvecklade i olika regioner. Jag vill gärna att de breddas och blir mer inriktade mot t.ex. Karelen - inte bara mot Murmask utan också mot Det grundläggande för mig är dock att helheten är för liten och att det bör vara mer. Bra initiativ och bra idéer som kommer fram vill vi gärna vara med och stödja. Men glöm inte att staten är med i flera egenskaper. Staten är också med i egenskap av länsstyrelserna i de berörda länen. Det är lika mycket staten som det som regeringen gör direkt, även om vi har decentraliserat vårt beslutsfattande och fördelat våra pengar så att en del redan ligger i regionerna för vidare prioritering och fördelning.
Fru talman! Det gläder mig att statsrådet Pagrotsky nämnde Karelen. Jag kommer ju från ett län som heter Västerbotten och som har ett ganska utvecklat samarbete med just Karelen. Ibland finns en tendens att Barentssamarbetet framstår som ett samarbete riktat mot Murmansk. Men Barentssamarbetet innehåller så mycket mer. Efter de olika kontakter som vi har haft med företrädare inom den här regionen tror jag mig veta att ett mycket viktigt område är att underlätta det ryska deltagandet i samarbetet. Jag tror mig också veta att statsrådet Pagrotsky delar den uppfattningen. Även om vi nu har en statsmakt som företräds på regional nivå av länsstyrelsen vore det intressant att veta på vilket sätt den svenska regeringen arbetar i sina kontakter med den ryska regeringen för att underlätta det ryska deltagandet i detta regionala samarbete.
Fru talman! Det är inte bara i kontakterna med den ryska regeringen i Moskva som det här sker utan kanske i första hand i kontakterna med provinsmyndigheterna i t.ex. Murmansk, Karelen eller Arkhangelsk. Jag har själv träffat guvernörerna för alla dessa områden och fört samtal med dem om detta. Jag tror att det är den viktigaste nivån att arbeta med på den ryska sidan. En verksamhet som jag är speciellt förtjust i inom det område som Lennart Gustavsson nämner är att locka ryska ungdomar att studera vid svenska läroanstalter. Jag var nyligen i Luleå och träffade de ryska studenter som studerar vi universitetet där. Det var en rolig upplevelse. Jag tror att det gör en väldig nytta inte bara att ryssar kommer till Sverige och får studera utan också att de återvänder med intryck av Sverige och erfarenheter av svenskt samhällsliv, svenska medier, svensk journalistik, demokrati och annat som jag tror kan bära frukt när de kommer hem. Jag gissar att de kommer att vara goda Sverigeambassadörer under resten av sina yrkesverksamma liv om de blir väl behandlade i Sverige, och det finns ingen anledning att tro någonting annat. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att få ryssarna att komma hit, inte bara att få våra företag och andra att åka till Ryssland.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén, som har det politiska ansvaret för sjukpenningkostnaderna i socialförsäkringen. Ett stort problem som vi har att brottas med just nu är de snabbt ökande kostnaderna för sjukskrivningar i landet. Vi får dagligdags rapporter om hur stress och utbrändhet breder ut sig bland anställda i både privat och offentlig sektor. Inför 1999 års budget kalkylerade regeringen med att sjukskrivningarna skulle kosta ungefär 18 miljarder, men det blev i stället 25 miljarder. För nästa år anslår regeringen ännu mer pengar, nämligen 29 miljarder kronor, till sjukpenningkostnader. Är det inte märkligt att regeringen inte ser mer allvarligt på situationen än man gör? På ett år höjs alltså anslaget från 18 miljarder till 29 miljarder, och det enda man gör i det svåra läget är att tillsätta en utredare som ska se över saken. Min fråga är: Anser statsrådet Ingela Thalén att regeringen kan fortsätta att sitta med armarna i kors och vänta på en utredning som kommer nästa år? Är det inte akut nu att ta itu med de skenande kostnaderna inom sjukförsäkringen?
Fru talman! Hade regeringen med ett pennstreck kunnat minska frånvaron på arbetsplatserna hade regeringen självklart gjort det. Men det krävs faktiskt betydligt bredare insatser än så. En av de saker som krävs är att man går igenom de olika saker som påverkar sjukfrånvaron. Utredarens uppdrag är att gå igenom hela perspektivet på sjukförsäkringen och komma tillbaka med en delrapport i juni nästa år och en slutrapport i december nästa år. En del av sjukfrånvaron bygger dessutom på att vi har sjuka arbetsplatser och sjuka arbetsorganisationer. Där pågår också ett arbete som har att göra med arbetslivets villkor, den stress och utbrändhet som Desirée Pethrus Engström själv tog upp och hur man ska komma åt arbetsorganisationer som inte fungerar bra. Socialdepartementet och Näringsdepartementet kommer gemensamt att ha en hearing i mitten av denna månad för att gå igenom de forskningsresultat och de kunskaper man har när det gäller både arbetslivsfrågor och skador och sjukdomar i anslutning till arbete. Det pågår alltså en lång rad olika insatser för att komma till rätta med den ökande sjukfrånvaron.
Fru talman! Min poäng är just att det pågår en massa utredningsarbete. Jag tycker dock att det är synd att regeringen inte satsar på att få i gång rehabiliteringsarbetet via försäkringskassorna. I er budget skriver ni själva att försäkringskassorna i dag bara hinner betala ut sjukpenningen. De hinner inte med rehabiliteringsarbetet för att få folk i jobb igen. Borde man inte då, som vi i Kristdemokraterna gjort, ge försäkringskassorna extra medel för att kanske arbeta av sjukskrivningsköer? Jag tror att det skulle vara värdefullt att göra det redan i dag för enskilda och för arbetsgivare, men också med tanke på samhällets kostnader. Jag anser att vi inte har råd att vänta till slutet av nästa år. Finns det inga akuta åtgärder som Ingela Thalén kan tänka sig redan nu?
Fru talman! När det gäller rehabiliteringsarbetet var det för en liten stund sedan en diskussion om just själva sättet att rehabilitera. Det är nog dessvärre så att det gjorts en lång rad insatser som inte har lett till att personer har kommit tillbaka till arbetet, vilket har varit ett stort problem. Av just det skälet tillsatte regeringen redan långt tidigare en utredare för att gå igenom vad det är inom rehabiliteringsområdet som behöver göras för att de miljarder som sätts in i rehabiliteringen verkligen ska ge önskad effekt. Det är inte så att det saknas resurser för rehabilitering. Vi har visserligen fått en del signaler att man har ökat ansträngningarna så att man har problem på några kassor. Detta ser nu Riksförsäkringsverket över. Men det är klart att det fortlöpande pågår insatser, på en hel del håll också med mycket goda resultat. Vårt problem är att det på alldeles för många områden visar sig att de insatser som görs inte leder till bra resultat. De här utredningarna är inte något pappersarbete, utan de går ut på att samla kunskap och erfarenhet, så att man plockar fram de bästa exemplen för att alla, i alla kassor ska kunna ge de rätta insatserna så att människor kommer tillbaka i arbete.
Fru talman! Jag undrar bara varför det står i er egen budget att försäkringskassorna under året har fortsatt att föra över personalresurser från rehabiliteringsarbetet till utbetalningar av ersättningar på grund av det ökade antalet sjukanmälningar. Det visar att ni själva erkänner att ni inte jobbar med rehabiliteringen via försäkringskassan. Den personalen hinner bara jobba med utbetalningar av sjukpenning.
Fru talman! Det som lästes upp ur budgeten är ett konstaterande. Med anledning av bl.a. det konstaterandet och med anledning av tre mycket intressanta rapporter som belyser rehabiliteringsarbetet har regeringen tillsatt en utredning för att mycket noggrant se till att man får de rätta insatserna, de rätta verktygen för att man ska kunna arbeta med rehabilitering på ett sätt som leder till ett adekvat resultat.
Fru talman! Den 4 november betonade statsrådet Lövdén behovet av att man löser infrastrukturproblemen i Stockholmsregionen. Han sade också att regeringen gärna vill medverka i detta. Han fortsätter: "Ska vi lyckas få till stånd ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen måste vi också lösa infrastrukturproblemen i denna region. Om vi inte gör det ligger många av korten mörkade och vi står utan riktigt bra förutsättningar för bostadsplanering och stadsplanering." Men, fru talman, jag läste i DN i förrgår och där säger regeringens miljöminister: "Trafiksituationen i våra tre storstäder, inte minst i Stockholm, har kommit till 'vägs ände', om uttrycket tillåts." Han fortsätter: "Även om vi skulle sätta sprätt på hela landets väganslag enbart i huvudstadsregionen - vilket i och för sig är en orimlighet - skulle vi inte lyckas 'bygga bort' bilköerna. Det skulle också tyvärr vara ganska fruktlöst att enbart satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken; det leder bara till att de som redan nu väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande medan resten framhärdar i att ta bilen, -." Mot denna bakgrund, fru talman, vill jag ställa frågan till vice statsministern: Vilken av de här starkt motsatta uppfattningarna delar regeringen?
Fru talman! Trafiksituationen är förvisso komplicerad i Stockholmsområdet. Vad det handlar om nu är att se efter vad vi kan göra strukturellt för att underlätta, inte minst för regionen själv att hantera en hel del av problemen. Men samtidigt måste vi också arbeta med avgiftsfrågan och titta närmare på miljöproblemen i sin helhet. Där är avgifter en möjlighet. Det måste föras en diskussion om det här. Det tycker olika statsråd i regeringen. Sedan för vi fram lite olika aspekter av den diskussionen i debatten. Det hoppas jag ska stimulera debatten.
Fru talman! Miljöministern uttrycker ju att det inte är någon idé att bygga vägar och att det inte heller är någon idé att satsa på kollektivtrafiken. Hur ska man då kunna utveckla trafiksituationen? Vilket av statsråden avser regeringen att köra över?
Fru talman! Vi måste först komma ihåg vilka det är som styr i Stockholmsregionen. Det är faktiskt de borgerliga partierna. Jag tycker att man först ska komma ihåg var ansvaret ligger någonstans. Vi är väl medvetna om att det måste till en hel del strukturella grepp vad gäller trafiken i Stockholmsområdet. Men att tro att det bara går att blåsa på vad gäller väganslagen är heller ingen lösning. Jag tror att vi kan diskutera det här och ha högt i tak, men jag tror inte riktigt att Carl-Erik Skårman har tolkat miljöministern rätt.
Fru talman! Min fråga går till statsrådet Anna Jag vill knyta an till Sydafrikaresan. Jag tycker att det talas för mycket om procentsatserna i stället för om innehållet när det gäller biståndspengarna. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om hon kan ge en bild av inriktningen av biståndspengarna, vilka erfarenheter ministern har av resan.
Fru talman! Jag var inte med i Sydafrika i höst. Jag var däremot i Sydafrika i våras. Vi hade då en mycket bred diskussion om det svenska samarbetet med Sydafrika. Vi kan se en förändring, från att det var ett stöd i kampen mot apartheid till att det blev biståndssatsningar, som handlade väldigt mycket om utbildning, hjälp till de allra fattigaste och demokratiuppbyggnad, till att vi nu försöker kombinera insatser för de grupper som har det allra svårast med att hitta projekt där vi gemensamt vill satsa på framtiden. Det är en mycket bred skala. Det handlar om småföretagande. Det handlar om hur man ska kunna få näringslivet att investera och utvecklas i Sydafrika. Det handlar om gemensamma utbildningsprojekt. Det handlar inte minst om mitt eget område, att samarbeta med Sydafrika när det t.ex. gäller kampen mot kärnvapen. Det är oerhört spännande att se hur det som har utvecklats från att ha varit ett antiapartheidengagemang till att bli ett traditionellt biståndsengagemang nu handlar väldigt mycket om att hitta ett gemensamt politiskt arbete som kan låta två länder på olika sidor om jordklotet också samarbeta kring sådana frågor som t.ex. antikärnvapenkampen.

Nu lämnar statsrådet Leif Pagrotsky information om WTO-mötet i Seattle. Efter statsrådets information ges ledamöterna möjlighet att göra inlägg i ämnet om högst 2 minuter. Om det blir något ytterligare inlägg så kommer det att bli högst 1 minut.
Herr talman! Öppen handel - rättvisa spelregler var namnet på den handelspolitiska skrivelse som regeringen lämnade till riksdagen i mars i år. Öppen handel och rättvisa spelregler var också målen för Sveriges deltagande i WTO:s ministermöte i Seattle i förra veckan. Men resultaten från Seattlemötet uteblev. Vi fick inte öppnare handel som följd av att 135 handelsministrar träffades, och vi fick tyvärr inte fler och rättvisare spelregler. En ljuspunkt i den mörka Seattleveckan var att Sverige och ungefär 30 andra WTO-medlemsländer undertecknade ett avtal om att upprätta ett särskilt rättscentrum som ska ge u-länderna bättre möjligheter att hävda sin sak i handelstvister i WTO. För att WTO-reglerna ska möta respekt måste vi se till att alla medlemmar kan utöva de rättigheter som medlemskapet ger dem och inte bara vara tvungna att sköta sina skyldigheter. Detta var en positiv händelse lite vid sidan av de egentliga förhandlingarna. Inför Seattlemötet var det många som sade att förberedelserna var för dåliga. Det fanns t.ex. inte ens en gemensam text att förhandla kring när vi kom dit. Vad detta beror på kan man ha många teorier om. Men det vore konstigt om inte striden om vem som skulle vara generaldirektör i WTO bidragit. Den striden lämnade organisationen utan ledarskap mellan april och september i år, en period då förberedelsearbetet borde ha varit intensivt. De dåliga förberedelserna till trots hoppades vi alla att när ministrar från 135 länder kommer samman skulle viktiga knutar kunna lossna. Mirakel har skett förut. Nu hann man bara förhandla en enda fråga någorlunda långt, jordbruket. Det tog lång tid. Att det tog så lång tid beror givetvis mycket på EU:s inställning. Som det såg ut när förhandlingarna avbröts i fredags hade vi faktiskt en text som ur svenskt perspektiv såg mycket lovande ut. Den innebar att en framtida jordbruksförhandling skulle handla om både marknadsöppningar för utvecklingsländerna och en gradvis avtrappning av exportbidrag och andra former av subventioner. Skulle EU-länderna ha kunnat skriva under en sådan uppgörelse som del av ett paket? Det kommer vi aldrig att få veta. Motsättningarna mellan EU och USA och mellan USA och viktiga u-länder om de övriga frågor som skulle ha ingått i paketet var för stora. Det blev aldrig någon helhet att ta ställning till. EU:s välvilja sattes aldrig på prov. U-ländernas kritiska hållning blev aldrig testad. Ansvaret för detta vilar enligt min mening tungt på USA. Värdarna var väldigt kategoriska i vissa frågor och gjorde knappast några eftergifter alls. I stället bestämde man sig för att ge upp. Det innebar att ett tillfälle har gått förlorat. Jag är rädd för att vi politiker för en tid framöver har avsagt oss möjligheten att flytta fram våra positioner vad gäller att styra den internationella ekonomiska utvecklingen. Vi som anser att världsekonomin underpresterar är givetvis besvikna. Vår uppgift är nu att se till att perioden av inaktivitet blir så kort som möjligt. Ministerkonferensen är suspenderad. Enligt ordföranden och WTO:s generaldirektör ska arbetet återupptas i Genève snarast möjligt. Mot bakgrund av den amerikanska inställningen befarar jag att det kan bli svårt att nå resultat före det amerikanska presidentvalet, och vi behöver procedurer som garanterar u-ländernas delaktighet i processen. Jag menar att EU och Sverige i detta läge bör verka för att ett meningsfullt WTO-arbete ska komma i gång så snart som möjligt. Förhandlingar om handel med jordbruksvaror och tjänster ska börja efter årsskiftet. Dessutom ska översyner ske av flera WTO-avtal. EU bör vara en aktiv deltagare i dessa processer. Men vi måste samtidigt vara realister. Det kommer att bli svårt för EU att hantera en isolerad jordbruksförhandling. Bl.a. av detta skäl behöver vi fortfarande en bredare WTO process som ger större möjligheter att nå balanserade resultat. Min slutsats är att hade viljan att komma överens varit tillräckligt stor hade vi kommit överens i Seattle, de dåliga förberedelserna till trots. Hade tillräckligt många av världens länder, och framför allt de stora spelarna EU och USA, varit tillräckligt angelägna om öppnare handel och rättvisare spelregler hade vi haft en uppgörelse om det i dag. Bilden av ett stort, starkt och skräckinjagande WTO, så mäktigt att det drar till sig våldsamma protester, har alltså visat sig vara fel. Utan politisk vilja i medlemsländerna är WTO ingenting. FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som var på plats i Seattle men som hindrades från att tala, skrev i en artikel i förra veckan: Ekonomin har blivit global, men politiken är i stor utsträckning fortfarande lokal. En tydligare bekräftelse på det än misslyckandet i Seattle är enligt min mening svår att hitta. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag ingick i regeringsdelegationen i Seattle. Jag har ingen anledning att erinra mot vad statsrådet Pagrotsky här har redovisat. Misslyckandet blev onekligen stort. I stället för att gräva ned oss tycker jag kanske att vi ska fundera över vad vi kan göra i framtiden. Vad kan förklaringen vara till att WTO och frihandel - som är bra för alla, och inte minst för uländerna - har kommit att framkalla så starka negativa reaktioner? Jag tror faktiskt att WTO har blivit sin egen framgångs fånge. Förr var handelspolitik ett snävt avgränsat område för specialister som verkade med tyst diplomati. När WTO inrättades med tvistlösningsmekanismer och sanktioner upptäckte olika intressegrupper att man kunde få genomslag för sina krav på ett helt annat sätt än inom t.ex. ILO eller miljövårdsarbetet genom att gå via WTO. Perspektivet vidgades på det viset i handlingsförhandlingarna genom att man förde in frågor som arbetsrätt, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Beslutsprocessen där alltså mer än 135 länder måste komma överens blev därmed än mer komplicerad. Jag tror för min del att ökad transparens både inåt och utåt är nödvändig. Internt kan man tänka sig en starkare organisation med styrorgan och större resurser. Utåt är det viktigt att söka en bättre förankring. Hittills har den strävan mest gått gentemot påtryckningsorganisationer av olika slag. Men vi har sett att detta verkar splittrande. Till andra organisationer - t.ex. till EFTA, OSSE, VEU och Nato - har vi exempelvis knutit parlamentariska församlingar där man tar ett mer helgjutet ansvar för hela området. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han har någon kommentar till min analys och dessutom om han är beredd att verka för att få en mer markerad parlamentarisk förankring som ett sätt att säkerställa livsdugligheten hos WTO.
Herr talman! Om jag får börja med idén om den parlamentariska församlingen, skulle jag vilja understryka betydelsen av parlamentarisk förankring av det arbete som regeringarna bedriver i WTO. För mig är den viktigaste parlamentariska förankringen den som sker i varje medlemslands eget parlament. När regeringarna träffas i sådana här organisationer är de därmed väl förankrade. I Sverige, och i många andra länder, har vi mer parlamentariker i delegationen och har därmed en förankringsmöjlighet på plats när förhandlingarna äger rum. Att införa någon sorts gemensamt WTO parlament, som är en idé som har väckts, är däremot någonting som jag vill avvakta att berömma, åtminstone tills jag har sett förslagen mer i detalj med konturer. Jag är snarast skeptisk till den idén. Ett problem vi har är att 135 länder med delegationer redan är en så enormt stor församling att det har visat sig vara väldigt svårt att komma fram till effektiva arbetsmetoder. Att det skulle underlättas av att vi hade en församling till, som med nödvändighet måste vara ännu mycket större, tror jag inte. Jag tror att det är väldigt svårt. Vi måste ändå åstadkomma en bredare politisk förankring och en bredare förankring i samhällena utanför det normala politiska livet vad gäller organisationer, medborgare, allmän opinion och intresseorganisationer. Men vi måste också skapa förtroende mellan länderna i WTO, mellan i-länder och u-länder, mellan jordbruksländer och industriländer. Jag ser förtroendefrågan som det grundläggande problem som vi har att brottas med i WTO. En opinionsbildning till förmån för frihandeln och upplysning om frihandelns fördelar skulle vara välkommet. Det får vi jobba mer med.
Herr talman! WTO-parlament tror jag inte heller på. Jag medger att det här är svårare än när det gäller de mer avgränsade organisationer som jag exemplifierade med. WTO-området är större - 135 medlemsländer. Vi har ändå ett försök till parlamentarisk förankring. På många håll låter man parlamentariker ingå i regeringsdelegationerna. Inte bara Sverige gjorde det, utan även Danmark, som hade ännu fler riksdagsmän, och Europaparlamentet hade ett tiotal företrädare där. Jag tror att detta är något att bygga på just i strävan att bättre förankra arbetet. När man, som hittills, vänder sig till de här påtryckningsorganisationerna - det var en särskild dag för konferens med dessa, även om den kom av sig genom oroligheterna - är det närmast ett sätt att understödja splittrande krafter. Vi får ändå förutsätta att politiker verkar för helheten, att de inte bara kan ta ett ansvar för delar utan också försöker göra de avvägningar som måste komma till stånd mellan olika delar av handelspolitiken, i synnerhet när den nu har breddats till att omfatta helt nya områden.
Herr talman! Jag tycker att det är en fördel med det parlamentariska inslag som vi har i delegationen. För mig som förhandlare var det en klar fördel att ha parlamentarisk förankring i delegationen. Jag är inte främmande för att utvidga den till kommande ministermöten när sådana här förhandlingar ska äga rum. Delegationen är väldigt stor, och vi får också ha en effektivitetsaspekt på detta. Jag välkomnar gärna fler parlamentariker i delegationen. Jag ser ingen motsättning i detta, utan jag tycker, precis som Lars Tobisson, att det tillför kvaliteter i arbetet som är viktiga också för mig som regeringsrepresentant. Låt oss fundera på det när vi ser konturerna av nästa möte. Jag tror allmänt att vi på ett ödmjukt sätt måste värdera erfarenheterna av förberedelserna den här gången, eftersom det ju gick så snett. Jag tänker inte låsa fast mig i några positioner om detta nu, mindre än en vecka efter mötets avslutande, utan det här är en av de frågor som jag tänker ta med mig på ett konstruktivt sätt för fortsättningen.
Herr talman! Jag vill inledningsvis understryka att handel för mig inte är värderingsfritt. Handel kan inte betraktas bara som någonting som handlar om teknikaliteter. Frågor om barnarbete, arbetsmiljö, miljö osv. kommer oerhört nära. Sedan är vi väl medvetna om att olika länder har kommit olika långt och har olika lagstiftning när det gäller att hantera detta inom landet. Jag uppfattade att man från svensk sida hade ett förslag om att balansera de olika delarna genom att ha ett organ mellan WTO och ILO, där man mer djupgående kunde penetrera de här frågeställningarna. Det kunde ha varit en bra lösning. Med den utgång som det blev i Seattle vet jag inte om den här vägen hade varit möjlig, men det är en fråga som jag skulle vilja ställa till Leif Pagrotsky.
Herr talman! Det förslag som Carina Hägg syftar på var ett av de mer kontroversiella områdena i förhandlingarna i den här församlingen. EU:s förslag, som Sverige stöder, var ett gemensamt forum mellan WTO och ILO för studier, diskussion och analys av arbetsvillkoren, där frågor om barnarbete, tvångsarbete, organisationsfrihet och sådant kan komma upp. Jag tror att det var utformat på ett sätt som var mindre provocerande och mindre skräckinjagande för de länder som traditionellt har varit starkt emot det här. Jag tror att det hade haft förutsättningar att få acceptans inom ramen för en gynnsam helhet, inte på egna ben och inte ensam, men som ett element i en bred uppgörelse. Nu kom förhandlingarna aldrig så långt att vi fick något riktigt prov på om det var på det sättet. Men detta är mitt intryck efter omfattande kontakter med kolleger från just de här länderna. USA:s agerande under veckan, som var att använda den här frågan som ett hot om protektionistiska åtgärder, innebar inte någon tjänst för att föra frågan framåt utan medförde snarare att de länder som var emot grävde sig djupare ned i sina skyttegravar. Det minskade utrymmet för samtal. Vårt förslag från EU:s sida hade kunnat vara en bra kompromiss, som kanske på ett konstruktivt sätt hade löst upp knuten. Jag delar åsikten att handelsförhandlingar inte kan äga rum i ett vakuum. Vi måste visa medborgarna att vi också klarar av att hantera viktiga frågor som människor uppfattar hör till handeln. Det här är ett bra exempel på detta, och vi var en god bit på väg. Nu får vi se hur vi ska agera framåt när det här har havererat.
Herr talman! Vi brukar ofta här i kammaren använda ordet globalisering. När vi talar om globalisering innebär det bl.a. att vi får större kännedom om avarter på arbetsmarknaden och inom handelspolitiken, inte minst genom medier och kanaler man själv kan bygga upp. Nackdelen är att alltfler medborgare, inte minst barn, riskerar att dras in i arbetsmiljöer och arbeten som inte är positiva. Det finns alltså två sidor av globaliseringen. Samtidigt kan vi kanske också skymta en ökad protektionism i flera länder. Jag skulle vilja understryka hur viktigt det är att vi ägnar än mer energi åt arbetsmiljöfrågorna och barnarbetet. Pagrotsky, om det är så att vi inte bara i USA utan även i andra delar av världen kan skymta tendenser till en ökad protektionism i det globaliserade samhället.
Herr talman! Jag vill gärna säga för min del att om jag ser till utvecklingen under det senaste året är jag positivt överraskad av att protektionisterna inte har varit mer på offensiven. När Asienkrisen briserade var jag orolig för att den skulle utlösa vågor av protektionism, men det gjorde den inte. Den oro jag känner i dag gäller just att protektionisterna har fått mer luft under vingarna just i USA, i det politiska livet i USA inför presidentvalet. Det går inte att kalla USA ett protektionistiskt land. Vi ska inte glömma att USA har ett enormt stort importöverskott, ett enormt stor underskott i sin handel med omvärlden. Det är omöjligt att kalla ett land protektionistiskt som har ett underskott i handeln på Däremot tycks det som om protektionistiska politiker gör framsteg i kongressen. De klavbinder administrationen, och de får administrationen på defensiven och försvårar för hela världen att göra framsteg vad gäller ökad rättvisa i handeln och bättre spelregler för handeln.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att det var uländerna som förlorade mest på detta. Det är de som i dag utestängs mest från möjliga exportmarknader på grund av restriktiva regler. Vår handel med industrivaror är mycket mer befriad än den handel som är viktigast för dem, nämligen handeln med mat och kläder. När vi nu inte gjorde några framsteg och allt blir vid status quo är det min mening att u-länderna är de som förlorade mest. Jag tror att man kan säga att u-länderna är mer aktiva och bättre organiserade än tidigare. Men de är fortfarande, precis som Marianne Andersson säger, inte tillräckligt välorganiserade och väl förberedda för att klara av att göra sin röst tillräckligt hörd. Jag har lite svårt att se vad vi kan göra för att åstadkomma detta för dem. Det måste nog vara deras eget verk. Men ett viktigt initiativ är det som vi tog under förra veckan, och som jag nämnde under frågestunden, nämligen att sätta av resurser för ökat stöd till u-länder att höja sin kapacitet på det här området. Det handlar om utbildning, överföring av kunskap och stöd till rättshjälp. Det är frågor som jag tror kommer att bli allt viktigare i framtiden. Jag tror också att vi i de enskilda länderna i den rika världen ska inrikta mer av vårt bistånd på den här typen av stöd. Det kan också bädda för mer samarbete. Jag tror att vi redan är på väg att se mer och mer av samordning och samarbete inom u-världen mellan utvecklingsländer. Men vi ska inte glömma att utvecklingsländerna inte är en homogen och sammanhållen grupp. De har väldigt olika intressen inbördes. När de kommer samman allesammans har de väldigt lite gemensamt att argumentera för. Jag tror att vi får räkna med att de grupperar sig i flera olika konstellationer i olika sakfrågor.

Herr talman! Vi har inte nu omedelbart några konkreta åtgärder på lager. Jag vill inte säga att vi är lamslagna. Det låter så dramatiskt. Men fiaskot i Seattle har väl inte riktigt blivit en vitamininjektion för idéproduktionen på det här området. Det får jag väl medge om jag ska vara lite självkritisk. Min inställning är att vi nu måste försöka samla ihop det här och få upp vagnen på rälsen igen för att se om vi kan börja baxa den framåt. Jag tror att det som vi från svensk sida har drivit under ganska lång tid för att föra processen framåt för u-länderna står sig väl fortfarande. Det handlar om att markera kompromissvilja, generositet och flexibilitet gentemot u-länderna i de frågor som är av störst vikt för dem, nämligen öppnandet av deras marknader för det som är viktigt för dem, dvs. mat och kläder. Om vi kan ge de signalerna tror jag att de blir mer intresserade och mer angelägna att få i gång förhandlingarna igen. Det tror jag vi behöver. Jag tror att det skulle ge resultat.
Herr talman! Många, och däribland handelsministern, har ju med rätta skyllt misslyckandet på USA. I sitt anförande uttryckte handelsministern också besvikelse över EU:s agerande. Är det riktigt att tolka handelsministern på det sättet att EU inte visade någon kompromissvilja och att en förklaring till misslyckandet ligger här också?
Herr talman! Det stämmer att jag tydligt har sagt att jag tycker att USA får ta på sig en viktig del av ansvaret för att det gick som det gick. De hade den dubbla rollen att vara värd för mötet och ordförande för förhandlingen, ansvarig för organisation och process. Samtidigt var de huvudaktörer på den ena sidan av förhandlingsbordet. Det var inte lätt för dem att klara ut den rollfördelningen, och de lyckades inte särskilt väl. Men jag tycker också att det är viktigt att vara ödmjuk och att inte avstå från självkritik på andra håll. Min åsikt är att vi i EU var bland de mer konstruktiva, de som har mindre att klandras för än andra. Men jag vill hellre betona att också vi har varit med och gjort saker som man i efterhand kanske ska vara ödmjuk inför. Det gäller framför allt de förberedelser som ägde rum under ett par månader i Genève där inte heller EU visade någon särskild flexibilitet och inte lockade andra att öppna sina kort och röra sig framåt. Den förhandlingsvilja och den flexibilitet som EU faktiskt visade, den visade man i Seattle. Det var bra, men det hade nog varit bättre om den hade kommit tidigare. Det hade kanske satt i gång en dynamik så att fler hade börjat röra på sig och avstånden hade kunnat krympas i förtid. Min bedömning kvarstår att ansvaret faller tyngst på den amerikanska parten. Men inte heller vi i EU har anledning att säga att vi står helt utan skuld, även om jag tycker att vi skötte oss hyggligt.
Herr talman! Vilken linje kommer regeringen att följa fortsättningsvis inom WTO för att rädda frihandeln?
Herr talman! Jag kommer att ha en ödmjuk attityd framöver och kritiskt och självkritiskt pröva vad vi själva kunde ha gjort annorlunda för att få detta att bli bättre. Man jag kan för dagen inte riktigt se några element i detta som omedelbart anmäler sig som kandidater till omprövning i den svenska politiken. Vi har från början drivit en linje att vi ska förhandla generöst gentemot u-länderna och att vi inte ska utesluta någon enda förhandlingsfråga från dagordningen. Vill någon förhandla om någonting ska inte EU från start säga att man inte vill vara med om det. Det är en öppen och flexibel attityd. Därutöver har vi velat se tydliga signaler till utvecklingsländerna om total tullfrihet på de allra fattigaste ländernas export till EU och den rika världen som en förtroendeskapande åtgärd. Jag tycker att den strategin står sig. Den skulle kanske ha blivit mer framgångsrik om den hade sjösatts tidigare och med större kraft. Men jag vill inte låta självokritisk, och därför avstår jag från att dra den slutsatsen för dagen. Inriktningen är nog att fullfölja den politik vi har slagit in på, men jag lovar det inte.
Herr talman! Med anledning av att en del av de frågor som jag hade tänkt ställa redan har kommit upp, tänkte jag fråga om organisationens öppenhet. Det har varit ganska mycket diskussion under de gångna åren om att WTO är en av de mer slutna globala organisationer vi har. Det skulle i sin tur vara en orsak till ett svagt folkligt stöd. FN har ju ett relativt sett starkt folkligt stöd. Det ger naturligtvis regeringarna en starkare position.
Herr talman! Jag delar Berndt Ekholms bedömning att organisationens slutenhet är en delförklaring, ett bidrag, till den brist på legitimitet och respekt som organisationen lider av i dag. Jag tror att organisationen är beslutsamt inriktad på att öka öppenheten radikalt och att man är beredd att gå så långt som medlemsländerna tillåter den att gå. Vissa medlemsländer vill ännu inte att alla dokument i samband med tvistlösning ska bli offentliga, och det kan inte organisationen ensam ändra på. Men vad gäller organisationen tror jag inte att det är några problem. Möjligen är det problem för ett och annat medlemsland. Tendensen är dock solklar. Den går i den riktningen, och den kommer att gå längre. Jag tror också att det underlättas av att allmänhetens och mediernas intresse är mycket större, så att det är lättare att få ut den bild som redovisas. När det gäller den bild som är hemlig kommer den ju inte ut om ingen journalist är intresserad av att skriva om den. Och intresset från medierna var enormt mycket större nu än vid något tidigare ministermöte i WTO:s hägn.
Herr talman! En av de viktigare punkterna när det gäller öppenheten är väl det som vi tidigare var inne på här under frågestunden, nämligen parlamentarikernas roll och organisation. Vi har faktiskt också snuddat vid frivilligorganisationernas roll. Det har kanske framstått som om de är något negativt i handelsprocessen. Och visst finns det väl sådana inslag, det ska medges. Men i huvudsak ser jag det som något positivt att vi har fått ett starkt engagemang från frivilligorganisationernas sida. Då är min nästa fråga: Hur kan man inom ramen för en öppenhetsprocess på ett bättre sätt ta vara på frivilligorganisationernas potential? Om man nu ska tala om att organisera, hur ska man komma in på vägar som gör att man kan få glädje av frivilligorganisationernas enorma kunskap? Kanske kan det ske genom bättre förberedelse inför de här mötena, osv.
Herr talman! Vi har ju under förberedelseprocessen inför det här mötet och även under själva mötet haft en ny öppenhet i våra relationer till enskilda organisationer. Vi har haft kontinuerlig kontakt, och det har varit en vidgad krets av organisationer som har deltagit i våra möten till vilka vi har kunnat ge information. I gengäld har vi fått synpunkter, kommentarer och kunskaper som har gjort att vi har fått bättre positioner och en bättre politik. Det här är ett ömsesidigt givande och tagande i det avseendet, som jag tror är till ömsesidig nytta. Det är inte tal om en enkelriktad information och sedan är det färdigt. Det handlar ju om en dialog som ger en bättre politik och på köpet också en bättre förankrad politik. De enskilda organisationerna har också varit representerade av en gemensam representant i delegationen i Seattle, som har följt allt arbete och haft full insyn i stort sett i allting vi har gjort - i alla diskussioner, i delegationen när vi har förberett våra positioner, osv. Det är en väg som vi ska fortsätta på. Det vågar jag lova redan nu. Det har varit väldigt bra, och vi ska se hur vi kan utveckla det ytterligare.

Herr talman! Påverkade demonstrationerna förhandlingarna, eller var det dåliga förberedelser och bristande vilja? Min åsikt är nog att demonstrationerna säkert påverkade mycket i amerikansk opinionsbildning och i opinionsbildningen i världen. Men själva förhandlingsförloppet tror jag inte påverkades av demonstrationerna. Det är min bild av detta, inte minst av det skälet att demonstranterna inbördes var väldigt olika. Å ena sidan drev man krav på att organisationen ska avvecklas och läggas ned därför att den är för mäktig, å andra sidan hävdades att organisationen är tandlös och att den måste göra väldigt mycket mer på olika angelägna områden, t.ex. när det gäller arbetsrätt och att skydda amerikanska jobb. Demonstrationerna var i det avseendet bara ett samlat uttryck för missnöje, men man var missnöjd från helt olika utgångspunkter. Jag tror inte att de påverkade förhandlingarnas förlopp. Jag tror inte att jordbruksförhandlingarna eller förhandlingarna om mänskliga rättigheter i arbetslivet hade fått ett annat förlopp utan demonstrationer. Vad gäller strategier för att få frihandel och rättvisa att bli mer förenliga menar jag att det var precis det som vår skrivelse till riksdagen i våras tog sikte på. Den tog sikte på att beskriva en strategi för detta. Min syn, som jag också menar fick stöd i riksdagen, är att rättvisa i handelssystemet bygger vi genom att ha bra regelsystem där alla, stor och liten, rik och fattig, behandlas enligt samma måttstock och samma regler. Alternativet är ju den starkes rätt. Vi behöver fler regler. De regler vi har behöver täcka fler områden, och det behövs bättre kapacitet för de svaga att hävda sin rätt enligt de regler som finns i dag. Otillräcklig rättvisa har vi därför att de fattiga ländernas produkter inte är föremål för samma frihandel som de utvecklade ländernas produkter och industrivaror. Det är orättvist. Det ville vi göra något åt i Seattle. Det vill vi fortsätta att göra något åt på längre sikt. Se det gärna som en strategi. Det tycker jag är viktigt.

Herr talman! Regler ska tillämpas lika för alla. Det är en grundläggande rättvisefråga. När EU och Bangladesh möts för att slita en rättstvist ska man ha lika rätt till prövning av sina argument. Däremot behöver ju inte reglerna vara exakt likformiga på alla områden. Men problemet i dag är ju att olikformigheten i reglerna missgynnar de fattiga länderna, eftersom jag har åsikten att de låga tullar vi har på industrivaror gynnar industriländerna och de höga tullar vi har på jordbruksvaror och tekovaror missgynnar de länder som producerar sådana varor i u-länderna. Detta är ett uttryck för att vi faktiskt inte har lika regler över hela fältet. Förhandlingarna har lett olika långt och gett olika resultat. Vad gäller det förhållandet att reglerna inte är uttryck för att rik och fattig har exakt samma regler kan man generellt säga att fattiga länder har mycket högre skyddsåtgärder runt sina ekonomier än vad rika länder har. Jag är inte säker på att det t.ex. i fallet Argentina har varit till fördel för utvecklingen under de senaste 50 åren.
Herr talman! Jag delar Leif Pagrotskys besvikelse över att WTO-mötet havererade. När Clinton så klart krävde att arbetsvillkor skulle ingå i WTO regelverket gjorde han det i direkt konfrontation med u-länderna. Jag är inte säker på att EU:s förslag skulle vara mindre provocerande. Jag är inte säker på att inte även detta skulle upplevas som protektionism. Inför en förhandling om frihandeln är det viktigt att inte bara allmänheten utan även u-länderna känner förtroende för det arbete som görs. Leif Pagrotsky har själv sagt att man borde bereda bättre möjligheter för dem att exportera de varor de är bra på, nämligen mat och kläder. Därför frågar jag Leif Pagrotsky: I EU skulle man mycket väl kunna snabbavveckla de restriktioner på tekovaror som vi har snabbare än till 2005. Jag tycker att det är en viktig uppgift för Sveriges regering att i EU påverka att detta sker. Kommer Leif Pagrotsky att ta något initiativ i den vägen?
Herr talman! Svaret på frågan är: Ja, det är möjligt för EU att snabbavveckla sådana tullar. Vi behöver inte fråga någon om lov om vi vill sänka tullarna ensidigt. Som bekant hade Sverige inga sådana tullar alls på plats när vi blev medlemmar i EU, och Sverige är inte någon stark anhängare av just den här tullpolitiken på kläder. Jag tror emellertid att vi måste konstatera att om det är i stort sett omöjligt att få EU att sänka de tullarna ens i utbyte mot annat i en stor förhandling, tror jag att det skulle uppfattas som ren demonstrationspolitik att försöka förmå EU:s länder att gå med på att göra detta helt frivilligt ensidigt. Det är ett förslag som det vore helt orealistiskt att få stöd för. Därför är det inte meningsfullt för mig att bland mina kolleger provocera med detta krav, även om jag skulle tycka att det vore en bra sak att genomföra. Det vore bra för Europas konsumenter, inte minst för barnfamiljer, men också en viktig gest mot de länder som lever på att producera denna typ av varor.
Herr talman! Jag är nog något mer optimistisk när det gäller EU. Jag tycker att även EU borde inse att man bör stärka förtroendet bland u-länderna efter det som har skett i Seattle. Diskussionen om hur viktigt det är att få till stånd en ny förhandlingsrunda och få upp de här frågorna igen kräver att man visar god vilja gentemot u-länderna. Med den diskussionen tycker jag att det borde gå att försöka få upp frågorna och få förståelse inom EU för en snabbare avveckling av tekohindren.
Herr talman! Om jag skulle drista mig till att ge de tekoexporterande länderna ett råd - det är inte så ofta jag gör sådant, och jag kanske inte ska göra det i dag heller - skulle det vara att erbjuda EU att öppna marknaderna i båda riktningarna. I de länder som vill exportera mer till EU har man ju normalt sett väldigt stängda egna marknader samtidigt som man har en väldigt stark konkurrenskraft på de här områdena. Jag tror att det skulle vara lättare att förmå dem i EU som vill ha tullbarriärer kring Europas tekoindustri till kompromissande om tullsänkningarna kunde bli ömsesidiga. Jag tror inte att italienska Armanikostymer och andra högförädlade tekoprodukter som vi gör i Europa skulle konkurrera ut trikåindustrin i Bangladesh, men det vore en ömsesidighet i detta som skulle göra hela förhandlingssituationen annorlunda samtidigt som jag är övertygad om att detta skulle vara till ordentlig fördel också för u-länderna. Jag tycker att det är svårt att förstå hur länder som Kina och Indien kräver frihandel av EU, men inte erbjuder ett uns av egna marknadsöppningar på exakt samma område där de själva hävdar att de har en överlägsen konkurrensförmåga.

Herr talman! Jordbruket hänger ihop med WTO så övergången känns logisk. Jordbrukssektorn är verkligen en sektor där det finns anledning att se över bestämmelserna i olika länder för att öka möjligheten till handel. Jag har i mitt anförande talat ganska mycket om den satsning som nu görs på ekologiskt lantbruk. Jag är glad över att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har kunnat enas i den skrivelse som är en av grunderna för betänkandet i dag. Sverige ska ha som mål att 20 % av den odlade arealen ska vara ekologiskt odlad till år 2005, och att 10 % av antalet mjölkkor och slaktdjur av nöt och lamm ska vara ekologiska. Jag har också beskrivit vilken satsning man gör i Danmark, och också att man gör en satsning i Frankrike. I Danmark satsar man alltså under de kommande åren ca 500 miljoner på forskning och utveckling. Man satsar också stort på marknadsföring av ekologiska livsmedel. Delar jordbruksministern min uppfattning att vi måste fundera på hur satsningen på forskning och utveckling inom den ekologiska sektorn ska kunna bli bättre för att vi ska kunna nå de mål vi själva har satt upp, och för att det svenska lantbruket i en omställning som jag ser framför mig ska kunna marknadsföra sina produkter på ett så effektivt sätt som möjligt?
Herr talman! Det är klart att också forskningsfrågor och marknadsföringsfrågor i anslutning till ekologisk produktion är viktiga. Men jag tror att det också är angeläget att skilja på vem som gör vad. När det gäller forskningen är det inga konstigheter. Där har ju samhället ett ansvar, kanske inte att styra forskningen, men att se till att det också finns resurser som går in på de här områdena. Det blir en fråga i den forskningspolitiska proposition som vi håller på att förbereda, och där jordbruket har sin del. Eftersom vi har ett eget universitet och ett forskningsråd finns det också anledning att ta in de här frågorna i det sammanhanget. När det gäller marknadsföring är det primärt näringens eget ansvar. Det tycker jag är en princip att hålla på. Dock har vi i nästa års budget avsatt 10 miljoner från mitt departement och från Näringsdepartementet 10 miljoner för marknadsföring av svensk produktion framför allt på andra marknader än Jag har för dagen inga andra pengar som jag kan bedriva marknadsföringsinsatser med.
Herr talman! Från Miljöpartiet anser vi att den satsning på ekologiskt lantbruk som nu ska följa och som dels handlar om målen dels om miljöstöden, måste kompletteras med rejäla satsningar på forskning, utveckling och information. Här börjar Sverige ligga efter. Jag vill hävda att det faktiskt är rätt så bråttom. Vi kan se att under 1997-1999 anslogs från regeringens sida 47 miljoner kronor till ekologisk forskning, men år 1999 är det inte många dagar kvar av. Det blir ett glapp mellan slutet av år 1999 och den forskningsproposition som ska tas. Risken är uppenbar att de forskare som funnits under några år inte har någon möjlighet att fortsätta sin forskning under våren 2000, och att de helt enkelt är tvungna att sluta och börja med annat. Det kommer ett ramprogram för forskning för ekologisk produktion som Centrum för uthålligt lantbruk på SLU, CUL, håller på att ta fram. Man påpekar just att det måste fram pengar ganska snart. Det finns många forskningsobjekt där pengarna försvinner den 1 mars eller den 1 juni. Jag delar också jordbruksministerns uppfattning att det är bra att jordbruket jämställs skattemässigt med annan verksamhet. Det är också därför vi har sett till tillsammans i propositionen att jordbrukets el och oljeskatter för den enskilde lantbrukaren jämställs med annan produktion. Men det innebär också att en sådan sak som dieselskatten måste vara gemensam och lika för alla verksamheter. Jordbruksministern antydde att man i Danmark är på väg att höja några miljöskatter. Vad är det?
Herr talman! Jag har när det gäller forskningen inget annat besked att ge än det som jag tidigare sade om den forskningspolitiska propositionen. Vad sedan beträffar de skatter och annat som vi så länge har diskuterat har vi sagt att vi ska jämställa jordbruket med andra näringar. Om vi ska hålla på den principen ska vi inte särbehandla jordbruket när det gäller dieselskatten. Andra näringar får ju en höjning av dieselskatten. Frågan är om jordbruket när det passar jordbruket ska jämföras på något annat sätt - inte med andra näringar utan kanske med andra länder. Det är en principdiskussion som måste föras. Det har här i dag också sagts att vissa partier skulle vilja sänka avgifterna på andra insatsvaror. Jag vill helt klart deklarera att jag inte är beredd att göra det. Man kan säkert se över om t.ex. handelsgödselavgiften uppfyller de mål som vi har satt upp eller om den kan konstrueras på ett annat sätt. Jag är villig att undersöka det, men det skulle aldrig falla mig in att reducera avgifter rakt av bara för att lätta det ekonomiska trycket på jordbruket. Något sådant förslag kommer jag inte att lägga fram.

Herr talman! Det har under dagen förts en jordbrukspolitisk debatt som har berört både det ena och andra. Den har varit intressant och naturligtvis mycket viktig. Det som jag tänkte ta upp berör bara en del av detta men en del som är nog så viktig för många enskilda. Jag tänker uppehålla mig vid den del i detta betänkande som rör landsbygdsprogram för hållbar utveckling. Regeringen lade under hösten fram en skrivelse som skulle presentera inriktningen av svensk landsbygd för perioden 2000-2006. Den skrivningen har behandlats i miljö och jordbruksutskottet och finns med i detta betänkande. En del gäller vad som kallas Det är ett stöd för aktivt utnyttjade arealer av vall och betesmark inom de mindre gynnade områdena i norra och södra Sverige. I utskottstexten står det att detta kompensationsbidrag behövs även i fortsättningen för att säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för jordbruksproduktion ska finnas kvar trots de nackdelar som finns i många områden vad gäller klimat, nordligt läge, höjd över havet, dålig arrondering osv. Man betonar vidare vikten av att skapa förutsättningar för att bevara biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Detta stöd ska i första hand riktas till aktiva jordbrukare med mjölk och animalieproduktion. Utskottsmajoriteten skriver att gränserna för dessa områden i princip ska förbli oförändrade. Dock finns det ett område där man föreslår att gränserna ändras. Det gäller stödområde 4 och södra Värmland. Om det förslaget går igenom här i dag kommer hela södra Värmlands jordbruk att flyttas så att det får kraftigt lägre ersättningsnivåer. I Jordbrukets utredning om de regionala stöden, som ligger bakom det förslag till förändring som utskottsmajoriteten står för, sägs att stödområde 4 har heterogen karaktär. Det finns en skillnad mellan de sämre regionerna i norra delen och områden kring Vänerkusten, där förutsättningarna mer liknar det mindre gynnade område som omfattar de sydsvenska skogs och mellanbygderna. I delar av det södra området är det främst förutsättningarna för spannmål som kan vara jämförbara. Återväxten när det gäller vall och betesmark är sämre i dessa områden. Att försämra ersättningsnivåerna för dessa områden löser inte några problem. Den besparing som utskottet nu vill göra genom att försämra ersättningarna i södra Värmland kan inte påstås vara stor. Däremot kan effekterna för den enskilde lantbruksföretagaren vara av mycket större mått. Det här förslaget kommer att slå mot lantbrukare med animalieproduktion vilka inte bor på den direkta slätten vid Vänerkusten och inte har så mycket spannmålsodling. Jag tycker inte att de effekter som i detta fall kan drabba den enskilde är acceptabla. Det måste finnas en långsiktighet i de förutsättningar som ges för lantbruksföretagare. Det är förutsättningen för att investeringar ska göras och för att nya generationer ska våga satsa på en framtid inom lantbruksnäringen. Jordbruket är en av de viktiga näringarna i Värmland. Landsbygdens framtid är beroende av hur lantbruksföretagen kan överleva och utvecklas. Man kan inte nog betona vikten av lönsamma lantbruksföretag för möjligheterna att upprätthålla öppna landskap, en bra miljö och ett levande kulturlandskap. De ger sysselsättning för de lantbrukare och anställda som finns på gårdarna, för företag som servar maskiner, för verkstäder och för byggfirmor, och de ger underlag för affärer och skolor. Även turistnäringen påverkas om landskapet växer igen och lantbruk läggs ned. I dag är en stor del av landsbygden i fara. Lönsamheten är svag inom svin-, mjölk-, kött och spannmålsproduktion. Grunderna för en levande landsbygd är att det på gårdarna finns djur som producerar mjölk och kött och håller markerna öppna. Värmland. Vi tycker att detta är mycket oroande. Som jag här har beskrivit kan jordbrukets betydelse inte nog betonas för ett län som Värmland, speciellt i de områden som kommer att drabbas av den försämring som förslaget till ersättningsnivåer innebär. Vänerbygdens lantbruk är motorn för hela länets lantbruk. Försörjningen när det gäller transporter, veterinärer, rådgivning och service är avpassad för hela länet. En neddragning av ersättningarna i detta område, med sänkt konkurrenskraft som följd, kommer även att drabba övriga delar av länet. Jag vill avslutningsvis, herr talman, säga att jag inte har något yrkande, men jag stöder naturligtvis de reservationer som Moderata samlingspartiet har avgivit i detta betänkande.

Herr talman! Värmland har för Miljöpartiet varit en mycket viktig fråga. Vi skulle inte kunna tänka oss att minska möjligheterna för lantbruket i södra Värmland. Där finns ett lantbruk som vi från Miljöpartiets sida tycker är bra. Man har där både spannmålsodling och djurdrift. Det finns mycket djur i området, och många marker påminner mycket om mina hemmamarker i Sörmland. Vi blev väldigt glada när vi fick på gårdsnivå framtagna siffror som visar att gränsen för 20 kor försvinner. Också flera andra saker gör att de enskilda gårdarna trots att man sänker stödet i de här områdena kommer att tjäna på reformen. Det var för oss oerhört viktigt att de reformer som genomförs inte på något vis missgynnar de enskilda lantbruken i södra Värmland, snarare tvärtom. Om man räknar på gårdsnivå kan man se att de här gårdarna kommer väl ut och faktiskt, jämfört med tidigare förslag, tjänar på reformen. Jag vill alltså från Miljöpartiets sida säga att vi har varit mycket angelägna om att södra Värmland inte missgynnas, och så sker inte heller med det förslag som nu är framlagt.
Herr talman! Jag kan bara utgå från det material som finns i betänkandet. Visserligen nämns där den gräns vid 20 kor som Gudrun Lindvall pekar på, men jag vet inte vad Gudrun Lindvall menar när hon hänvisar till andra saker. Vi har ännu inte fått se något konkret om detta. Med utgångspunkt i det material som finns är det alltså fråga om ett drastiskt slag mot de södra delarna av Värmland. Vi borgerliga har tidigare fått kritik för att många av oss är för negativa och inte tar fram något positivt, men om Gudrun Lindvall i egenskap av företrädare för stödpartierna till Socialdemokraterna kan garantera att de enskilda i de här områdena inte kommer att drabbas, lovar jag att åka hem till Värmland med ett positivt besked till dem.
Herr talman! Jag får erkänna att jag just nu inte hittar igen mina papper om detta. De beräkningar som vi har fått för enskilda gårdar visar att södra Värmland med den stödnivå de får och med de andra förändringar som sker i landsbygdsprogrammet inte kommer att missgynnas utan snarare kommer att vinna på omläggningen. Jag delar gärna med mig av materialet när jag hittar igen det. Det här har varit en hjärtefråga för Miljöpartiet, och vi har drivit den mycket i det samarbete som vi har haft. Jag är övertygad om att man också från v och s var väldigt angelägen om att det inte fick ske en försämring för södra Värmland. Det är absolut min uppfattning att södra Värmlands bönder inte kommer sämre ut i framtiden än i dag, utan bättre.
Herr talman! Jag tycker inte att det beskedet var riktigt övertygande. För regionen som helhet är det möjligt att man kan räkna miljoner på så sätt att det blir en balans, men min fråga gäller hur den enskilde påverkas. Jag får avvakta tills vi får materialet och kan se vad som gäller. Till dess står kritiken på grundval av det nuvarande materialet kvar.
Herr talman! Jag har tillgång till materialet och kan lämna över det efter vår debatt. Det visar att varje gård som har kor kommer att tjäna på reformen. Det har under de senaste fem åren väckts många motioner där det hävdats att olika LFA-stöd har varit för låga. Därför tillsatte regeringen en utredning omkring det här 1996. Den var klar i april förra året. Då konstaterade man ju att det råder stora skillnader i Värmland. Det finns två områden där som på ett orättvist sätt har haft för höga stöd, medan man på andra ställen i vårt land har haft lägre stöd än vad man skulle ha haft. Därför kan det nu bli så att man kan höja på andra ställen, vilket kanske inte framkom i den här skrivningen. Det är orter som Ydre, Godegård och Borgholm på Öland exempelvis som kanske regeringen nu i EU-förhandlingar kan få upp, eftersom man kan ta från ett ställe till ett annat. Det som gör att Värmland, och över huvud taget stödområdena 4 och 5, får en bättre ekonomi är i första hand att man tar bort den här begränsningen på 20 kor. Man fick alltså bara ersättning, djurbidrag, för 20 kor. Nu släpper man det här helt fritt. Så det är klart att om någon där uppe i Värmland t.ex. skulle ha 100 kor får de en inkomstförstärkning på över 98 000 kronor. Men det är det inte alla som har. Jag har siffror för olika gårdar. Det här har departementet noggrant gått igenom eftersom vi ville ha en noggrann undersökning av det.
Herr talman! Det är möjligt att det kan vara så som Inge Carlsson säger, att det har varit olika stödformer, eller olika nivåer rättare sagt, som inte har varit exakt lika. Det är ju svårt när man drar gränser. Men underlaget i det här ärendet gäller ju att skördeskadenivåerna har varit rätt jämförbara med områden söder om Vänern. I det här fallet handlar det dock om vall och betesmarker, och där är det inte jämförbart. Det är mycket sämre återväxt i de södra delarna av Värmland. Så det håller inte riktigt, tycker jag. Om det nu är så som Inge Carlsson säger, att det inte är någon som kommer att drabbas utan att varje enskild kommer att tjäna på den här reformen, då tar jag med mig det hem - om det är så som Inge Carlsson säger, alltså. Jag får lita på det, så får vi se.
Herr talman! Jag tror att Per-Samuel Nisser kan lite på mig. Det är även så att det kombinationsbidrag vi har haft tidigare nu också blir ett arealbaserat stöd. Så det är helt klart att det blir bättre. När man ser på Agenda 2000, och där kan man dra en slutsats om hur regeringen ser på det här, kommer man alltså att dra ned ersättningar på slättbygden. Det är ju mest nere i Skåne, Östergötland och andra landskap. Det är en total summa på 410 miljoner minus i de områdena. I områdena 4 och 5, som ju Värmland tillhör, blir det däremot en total förstärkning på ca 230 miljoner. Enbart de grova siffrorna ger ju ändå en bild av att just områdena 4 och 5, som Värmland tillhör, kommer att få en ganska betydande förstärkning på bekostnad av slättbygderna.
Herr talman! Jag kommer från ett län, Värmland, där vi tappar befolkning varje år. Nettot har minskat med över 2 000 personer varje år sedan många år tillbaka. Man flyttar bort från landsbygden, och denna urholkas ännu mer. Det är många som är oroade. Det är den bild jag har, och jag träffar mycket folk. Man är oroad, framför allt inom lantbruksnäringen. Den jämförelse som jag tog upp förut gällde lönsamheten. Det är en del. En annan del är att man oroad för vilka som ska ta över de här lantbruken och hålla i gång landsbygden framgent. De yngre flyttar också från bygderna. Därför är jag glad om jag kan få ta med mig det beskedet att ingen enskild kommer att drabbas i södra delarna av Värmland. Jag avlutar med det.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande i huvudsak att uppehålla mig vid motion MJ1 med anledning av regeringens skrivelse. Inledningsvis kommer jag dock också att beröra MJ217 om möjligheten till s.k. svart träda. Jag beklagar att det inte var möjligt att samla en utskottsmajoritet bakom att bifalla yrkandet och undersöka om det i vissa fall skulle vara möjligt med s.k. svart träda. Jag tror att detta skulle gynna miljön i de fall där denna trädesform skulle vara lämplig. Som det nu är på vissa jordar måste det användas mer bekämpningsmedel, eller också kan odlaren inte övergå till ekologisk odling eftersom det är svårt med bl.a. ogräsbekämpningen. Fördelarna med denna trädesform är utvecklade på ett bra sätt i reservation 19. Herr talman! Jag övergår nu till att debattera motion MJ1. Denna motion berör i huvudsak jordbruket på Gotland. Det kan tyckas att det är en något "smal" motion. Själv tycker jag av naturliga skäl inte detta. Jordbruket på Gotland har en större betydelse för näringslivet än vad jordbruket har i andra län. Det är ungefär 8 % av befolkningen som är direkt beroende av jordbruk mot ungefär 2 % i övriga delar av Sverige. Lägger man därtill produktionen inom livsmedelssektorn kommer man upp i över 30 %. Jordbruksproduktionen har alltså stor betydelse för Gotland. Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag tycker att min motion är relativt väl behandlad av miljö och jordbruksutskottet. Naturligtvis är jag dock inte helt nöjd, så det finns anledning av återkomma. Det första jag vill säga är att jag tycker att det är bra att fortsatt stöd till miljövänlig odling av sockerbetor är säkerställt. Det kan dock finnas några kvarstående svårigheter. Denna odling har följt regelverket när det gäller REKO-stöd. När nu REKO-stödet försvinner blir odlingen av med det regelverk som hittills har funnits. Jag utgår emellertid från att regeringen utarbetar former för att detta stöd ska kunna fortsätta. Det vore bra om det i dag kom besked om detta här i kammaren. Ett bekymmer som inte är löst vad gäller denna odlingsform handlar om tillkommande odlare som vill odla miljövänligt. Jag vet att det på Gotland finns intresse för detta. Jag försökte för några dagar sedan kontrollera vilka regler som gäller för tillkommande sockerbetsodlare som vill odla miljövänligt. Det gick inte att få besked om detta i förra veckan. Det vore naturligtvis bra om det gick att redovisa vad som gäller för tillkommande odlare. Möjligen kan jordbruksministern i dag ge besked om detta. Det är viktigt att det kommer ett besked, för odlingssäsongen närmar sig snabbt. Herr talman! Stöd till vallodlingen är en annan sak som har stor betydelse för det gotländska jordbruket. Jag hade här hoppats på bifall till min motion, men jag känner mig ganska nöjd med det som utskottet har anfört på s. 93 i betänkandet. Jag utgår från att regeringen gör den omprövning som finns angiven, att regeringen beslutar om förlängt stöd till vallodling av miljöskäl och att det kommer att gälla för samma områden som i dag, dvs. hela Gotland, Herr talman! Ett område där jag inte har anledning att vara nöjd gäller stödet till oljeväxter som omväxlingsgröda. Det gäller särskilt behandlingen av det jag anför i motionen om senapsodling. För att ta det senare först var det så att för några år sedan återupptogs senapsodlingen på Gotland - detta med ganska gott resultat. Det här är inte någon ny gröda. Redan 1861 stod det att läsa i en gotländsk tidning: "Gotlandssenap är den bästa under solen!" Vidare fanns en beskrivning av hur den gotländska jorden framalstrar "godt och utmärkt inhemsk ypperlig Gotlandssenap" - "godt" stavat på det sätt som man gjorde 1861. De senaste åren har odlare på Stenstu försöksgård på Gotland fått fram senapssorter av god kvalitet som det inte behövs bekämpningsmedel för att odla. Nu odlar man alltså även Kravsenap på detta sätt. Än mer besviken är jag eftersom jag för några veckor sedan tillsammans med utskottsledamoten Inge Carlsson deltog vid ett möte anordnat av Martebo LRF-förening på Gotland. Nog uppfattade jag, och flera med mig som var i Martebo bygdegård den kvällen, att Inge Carlsson skulle stödja att senapsodling skulle betraktas som avbrottsgröda och att det därmed skulle kunna utgå miljöersättning för odlingen. Odling av senap är alltså inte ekonomiskt lönsam utan miljöstöd. Nu är det tydligen så att utskottsmajoriteten över huvud taget inte kommer att ge något miljöstöd till oljeväxtodling. Det innebär såvitt jag förstår att denna odling kommer att minska dramatiskt i Sverige trots att vi vet att detta med avbrottsgrödor är värdefullt för ett miljövänligt jordbruk. Detta finns anfört i reservation 50. Där finns även detta med senapsodling upptaget. Inge Carlsson kan ju stödja den reservationen, så löser han detta med löftet han gav i Martebo bygdegård. Herr talman! Vad gäller LFA-stöd har jag viss förståelse för att utskottet nu inte föreslår någon förändring. Det är en komplicerad förändring, och jag hoppas därför att regeringen senare kommer med ett förslag om detta. Det är i vissa fall på Gotland svårt att förklara varför en lantbrukare kan få möjlighet till LFA-stöd medan grannen på andra sidan stängslet inte får någonting, trots att betingelserna är likartade. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om mitt yrkande 5 om etableringsstöd. Enligt den information jag har fått har min motion behandlats väl i det avseendet, vilket innebär att det kommer att bli möjligt att öka investeringarna inom jordbruksnäringen på Gotland. Det är viktigt för att säkerställa råvarutillgången för den gotländska livsmedelsindustrin, där så många som 30 % är beroende av näringen. Jag vill avsluta med att tacka utskottet för en välvillig behandling av min motion MJ1. Det hade dock varit bättre om majoriteten även stött mitt yrkande om avbrottsgrödor där även senapsodling skulle ingå. Det är ännu möjligt för Inge Carlsson m.fl. att stödja reservation 50.
Herr talman! Jag tror inte att det är någon som har yrkat bifall till den reservationen, men jag kan ha varit ouppmärksam. Mycket riktigt var jag på ett trevligt möte på Gotland. Jag blev fängslad av en jordbrukare som heter Lars Ansén. Han hade under fem års tid arbetat tillsammans med SLU för att få fram mera Kravodlade produkter. Lars Ansén jobbar med senap, och han hade för avsikt att börja arbeta med kryddor. Jag har tillsammans med Lilian Virgin pratat med jordbruksministern och statssekreteraren. Men att i det läget betrakta detta som en avbrottsgröda är för sent i och med denna skrivning. Men öppningen finns att de som på Gotland eller andra ställen i landet producerar Kravodlad senap har möjlighet att få ersättning. Ambitionen hos Lars Ansén var att fortsätta att jobba för att det ska bli en total Kravprodukt. Då är det inga problem. Jag stöder inte detta på det sätt Roy Hansson har talat för och lagt fram i reservationen.
Herr talman! Inge Carlsson har en replik kvar. Det finns möjlighet att yrka bifall till reservation 50, så kan den saken lösas också. Det är rätt att Lars Ansén är en driftig jordbrukare som har varit en motor i framtagandet av nya produkter. Han har även utvecklat dem så att det inte behövs bekämpningsmedel för denna form av odling. Därmed är det möjligt att framställa Kravsenap. Kravsenap är en liten del av senapsodlingen. Den största produktionen är fortfarande vanlig senap. Vad jag förstår av Inge Carlssons anförande är det inte möjligt med den lösningen. Det hade varit möjligt att få med en skrivning i utskottsbetänkandet som hade säkerställt detta. Det ville man över huvud taget inte göra. Det är en så liten kvantitet. Det gick enbart att få fram detta i en reservation. Jag beklagar detta. De som har hållit på med innovationen och fått fram nya miljövänliga grödor är nog ganska besvikna, inte minst efter det löfte Inge Carlsson gav i Martebo bygdegård. Jag var inte ensam om att uppfatta detta som ett löfte.
Herr talman! Jag kan inte ge några löften. Jag sade att de idéer som SLU och Lars Ansén jobbat med i fem år för att få fram Kravsenap är positivt. Naturligtvis vill jag vara med och medverka till något sådant. I jordbruksutskottet var det ingen av Roy Hanssons kamrater, eller någon annan, som över huvud taget tog upp frågan. Det är ärligt sagt till dig. Jag kan inte utvinna löften, men jag kommer att fortsätta att försöka jobba för att SLU tillsammans med Lars Ansén kan komma fram till att detta kan bli en Kravodlad produkt. Alla råvarorna i den franska senapen kommer inte från Europa utan de kommer från Kanada. Det skulle bli lönsamt om vi i Sverige fick fram den Kravodlade senapen. Då finns det möjlighet att få över 2 000 kr per hektar i stöd. Det är något jag kommer att jobba med. Jag tror att även jordbruksministern, som har tagit emot uppvaktningar i ämnet, ser att detta kan bli en positiv sak framöver.
Herr talman! Det är rätt! När man träffar lantbrukare ska man vara försiktig med löften så att man inte uppfattar något som klartecken - allrahelst när frågan diskuterades. Det fanns i motion MJ1 angivet hur det skulle hanteras. Vad jag förstår har mina partikamrater klarat ut detta i reservation 50. Det låter lite märkligt när Inge Carlsson säger att man ska behandla detta positivt. Det är alldeles utmärkt. Men när instrumentet finns i handen, frågan diskuteras i utskottet, och frågan då negligeras så att det inte blir någon utskottsmajoritet för det som ska behandlas positivt, då har man misslyckats rejält i frågan. Inge Carlsson ska fortsätta att jobba för frågan. Det blir ganska svårt efter det beslut som snart ska fattas. Oljeväxtodling kommer över huvud taget inte att komma in under miljöstöd. Det kommer att bli en dramatisk minskning av den odlingen. Möjligen, har det sagts mig, blir det kvar en del höstsådd oljeväxtodling i södra Sverige. Där går det möjligen att få lönsamhet i paritet med spannmålsodling. Men majoritetstexten i utskottsbetänkandet är tydlig, dvs. man tänker absolut inte se till att det blir något miljövänligt. Det blir upp till varje lantbrukare själv att hantera detta. Det är inte rimligt att lantbrukarna ska ta den belastningen i fråga om miljövänlig odling, där oljeväxtodlingen är en väsentlig del av denna miljövänliga odling.

Herr talman och gott folk! Jag har en himla otur. Varje gång jag skriver en fusklapp innan jag går upp och pratar skriver jag fru talman, och så sitter det en herr talman där! Då är chansen ändå bara en på fyra. Inte nog med det! När jag tittar i talarlistan där jag står bland de sista talarna ser jag att jag är helt omringad av moderater. Jag känner mig inte bara otursförföljd utan också lite ensam. Då stärks jag av att det är det vinnande laget som har fört debatten här. Det är ett bra lag. Det känns som att tillhöra ett NHL-lag i ishockey och spela mot lingonlagen i Småland. Gudrun Lindvall är engagerad så att det bara stänker om det. Inge Carlsson är inte bara god, generös och godhjärtad, han är också senapsexpert. Jonas Ringqvist, vår egen på vänsterkanten, är saklig så att det inte behövs mycket mer. Sedan kommer Margareta Winberg som minister och lyfter debatten - hon tar de stora greppen. Då känns det med en gång återigen lite plumpt av mig att dunka ned i små enskildheter. Jag ska lyfta fram en enskild motion. I den hierarki som råder i det här huset är det nästintill, jag ska inte säga lagbrott, men det är inte populärt. Motionen rör djurförsök. Jag har väckt en motion som går ut på att omfördela anslagen från de försök som görs med hjälp av djurförsök till alternativa försök utan djurförsök. Då har utskottet svarat att det mesta redan görs. För några veckor sedan antogs ett betänkande i ämnet i kammaren. Allt är i princip redan gjort. Men, gott folk! Jag är lite otålig av mig. Dessutom vet jag att det vid vårt nyinstiftade universitet i Växjö finns studenter som studerar biologi. De karvar och skär i oskyldiga vaktlar och andra fåglar. Det är tusentals djur som i onödan utsätts för detta. I Växjöfallet är det för att studenterna ska vänja sig vid att umgås med döda djur. Ändå ska de inte bli veterinärer. Inte för att veterinärer enbart umgås med döda djur - det är inte så jag menar. Jag tycker att det behövs ett program för en omställning i enlighet med det som står i motionen. Det är motion MJ532 som jag yrkar bifall till. Bifallet innebär inga ökade utgifter utan en omfördelning. Det är en nödvändig omfördelning. Status får man i takt med de pengar man har att röra sig med. Det vore så här före jul inte så dumt att erinra om att Musse Pigg är en mus. Det är en pigg mus. Han skulle nog dansa och sjunga både en och annan extra julsång om motionen bifalls. Än en gång yrkar jag bifall till motionen. Jag känner ändå en liten otålighet även inom jordbruksområdet. Trots att jag har odlat både höns och får i fordom tider, långt innan EU och andra sådana fina bidragsregler fanns, vill jag förmedla, utan att yrka något, en otålighet från det småländska höglandet. Där har vi faktiskt rent norrländska förhållanden. LFA syd är lite väl snålt. Ni får dribbla hur ni vill från det vinnande laget, som jag själv tillhör - och även andra i utskottet - vad det gäller bidragsregler och sådant, men bönderna på det småländska höglandet känner sig alltså norrländska, men utan det norrländska stödet. Som ett bevis för att vi är i Norrland har vi haft en björn gåendes runt som rivit får oavbrutet det sista året. Varg har också varit synlig. Rent ekonomiskt känner sig bönderna som om de var i en begynnande ekonomisk istid, för att ta i lite grann. Skogen växer, och inte bara uppåt. Sedan fälls den och blir exportinkomster - massa, virke och annat. Men arealen, gott folk, växer också. Vill vi behålla inte ett mörkt utan ett ljust och öppet Småland, åtminstone bitvis, kan vi inte fortsätta på denna väg. Det går bara inte. Jag ska alltså inte göra något yrkande, men jag vill ändå skicka med en sak. Inte för att jag exakt begriper tekniken kring det hela, men jag för min personliga del tycker att man kunde modulera. Vad jag har förstått betyder det att man tar från de rika bönderna nere på den skånska slätten och i andra välmående områden och ger till de fattiga bönderna uppe i höglandet. Gör man inte det kommer kanske

Herr talman! Jag skulle bara här i dag vilja säga några ord om min och Ingvar Erikssons motion Ett sätt att kombinera modernt lantbruk med föredömlig miljövård är att verka för införandet av "beträdor" inom EU:s regler för arealersättning inom jordbruket. I stora delar av Skåne, liksom i andra delar av landets slättbygder, är tillgången på allmänrättslig mark starkt begränsad. Det är mark som allmänheten ska kunna använda bl.a. till rekreation. I Staffanstorps kommun finns ett exempel på en lantmästare och hans son som på ett föredömligt sätt försökt att göra något åt saken. För tolv år sedan, 1987, införde han begreppet beträdor. "Beträdor" "beträdor" uppfyller i dag på ett föredömligt sätt alla krav på modern miljövård. Det är i stor utsträckning placerade längs våtmarker och vattendrag, runt gårdens skiften och längs allmänna vägar. Fördelarna är flera, men vi vill gärna peka på några punkter. Kväveurlakningen minskar. Igenslamningen av vattendrag minskar. Besprutning och gödsling sker inte intill våtmarker, vattendrag och allmänna vägar. Landskapet är tillgängligt för allmänheten. Viltet får skydd och föda. Den biologiska mångfalden ökar. "Beträdorna" har ett mycket stort rekreationsvärde för medborgarna i närheten, eftersom de öppnar naturen för bl.a. promenader, ridturer och cykelturer. De används mycket flitigt i vår bygd. Vi väckte denna motion för att få till stånd en förändring av reglerna för hur EU:s arealersättning beräknas. Det tycker vi är väsentligt för att man ska kunna kombinera konventionellt jordbruk och modern miljövård. Jag tycker att det vore intressant att höra med vilka motiv utskottsmajoriteten utan kommentarer har avslagit motionen. Är det bara en allmän slakt av en enskild motion utan tanke, eller kan det finnas ett intresse av att undersöka hur "beträdor" skulle kunna utvecklas? Finns det ett genuint intresse finns det stora möjligheter för mig att upprätta kontakter så att ni övriga ska få se "beträdorna" och se vilken fantastisk miljö som öppnas. Som boende i en kommun utan allmänrättslig mark tycker jag att detta är väsentligt. Vi är ganska många som bor i liknande bygder runtom i Sverige. Jag skulle här vilja vädja till majoriteten att för framtiden ta sig en allvarlig funderare över förslaget. Vi är många som skulle vinna på att det gick att genomföra. En spridning av idén om "beträdor" till fler platser inom och utom Sverige är synnerligen önskvärd. Det skulle vara både möjligt och troligt om ersättningsreglerna för arealersättning ändrades så att "beträdor" kunde räknas som uttagen areal och därmed åtnjuta arealersättning från EU. Ett sådant system skulle leda till betydande miljövinster inom slättbygdens odlingslandskap. Än en gång: Fundera över ert ställningstagande för kommande år.

Herr talman! Under 1900-talet har det levande fäbodbruket ansetts kunna bli ett minne av svunna tider. Tvärtemot alla uppfattningar och slutsatser lever dock fäbodarna kvar in på 2000-talet, och ett antal yngre fäbodbrukare startar verksamhet byggd på äldre tiders traditioner. Fäbodbruket är i dag en liten del av svenskt jordbruk. Ett åttiotal brukare finns i Dalarna, ett femtiotal i Gävleborg, ca 45 i Jämtland och ett femtontal i Västernorrland och Värmland - totalt 187 levande fäbodar. Det är en verksamhet som trots sin relativt ringa omfattning är mycket viktig för bevarande av den biologiska mångfalden, värdefulla natur och kulturmiljöer samt utrotningshotade husdjursraser. Undre två dagar i september hade jag glädjen att få delta i fäbodriksdagen, i år förlagd till Älvdalen - den kommun i landet som har flest fäbodvallar. Fäbodriksdagen är ett välbesökt arrangemang som är mycket professionellt upplagt med bl.a. seminarier kring för fäbodbruket mycket angelägna frågor. Som - hör och häpna - fäbodriksdagens talman fick jag en mycket god bild av vilka frågor som är angelägna för att vi ska kunna värna ett levande fäbodbruk. Jag har tillsammans med två centerkolleger i två motioner - Fäbodar och miljöstöd och Fäbodbruk, vilka behandlas i detta betänkande - ställt mig bakom några av de mest angelägna krav som fäbodriksdagen ställde. Det rör bl.a. att fäbodbetesstödet minst måste ligga kvar på nuvarande nivå och att ytterligare brukare ska kunna ansluta sig även under år 2000. Det rör sig om ägofredslagstiftningen, regelverk, vårdplaner, mark och byggnadsvård, m.m. Jordbruksverket borde få, tycker vi, ett gemensamt uppdrag i att föreslå åtgärder som främjar ett levande fäbodbruk. Åtgärder för att bevara utrotningshotade husdjursraser är också angelägna. Jag är inte helt nöjd, för att uttrycka mig försiktigt, med den behandling som utskottsmajoriteten har gett våra två motioner. Det är, tycker vi, väldigt angelägna frågor, och vi hade hoppats att vi skulle få en ökad förståelse för att detta måste tas på mer allvar om vi ska kunna värna ett fortsatt levande fäbodbruk och utveckla det. Men viktiga delar har i varje fall fått stöd av Eskil Erlandsson, vilket redovisas i reservation 42. Jag har en fråga till jordbruksministern. Det handlar om det krav som vi har i motion MJ240 om en översyn av ägofredslagen. Det står i texten på s. 74 i betänkandet att ingen åtgärd kommer att vidtas med anledning av motionen därför att en översyn pågår i Regeringskansliet kring ägofredslagen. Enligt de uppgifter jag har fått är det en fråga som är tämligen lågt prioriterad på departementet och i Regeringskansliet. Jag skulle vilja fråga när vi kan se något resultat av översynen av ägofredslagen. Det är en fråga från mig, men också en fråga från fäbodriksdagen.

Herr talman! Jag ska hålla mig inom två minuter. Carlsson och Roy Hansson som jag reagerade. Vi har faktiskt ett förslag från Kristdemokraternas sida som skulle kunna öppna upp för att ansluta sig till miljöprogrammet när det gäller den här typen av grödor. Det finns redovisat i reservation 37 om beredskap för odling av grödor som kan anses ligga utanför huvudfåran och som också har en miljövänlig profil. Jonas Ringqvist raljerade lite över det tidigare i debatten. Det där skulle kunna vara en öppning för Inge Carlsson att ta sig ur den situation han tydligen har försatt sig i. I och med att vi bara har stödet från eget parti är det rimligare att i det här läget yrka bifall till reservation 50, som också skulle täcka upp senapen.

Herr talman! Kort till Roy Hansson, jag hann tyvärr inte ta replik på honom. Jag tycker att det är viktigt att även de ekologiska sockerbetorna får en framtid på Gotland. Vi kan säga att de producerades under den tid som Roma sockerbruk fanns kvar. Då hade man produktion av Kravsocker. I det förslag som nu ligger ger en miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland, dvs. den konventionella, 1 350 kr per hektar i stöd. Om man i stället väljer att producera ekologiska sockerbetor är stödet 2 200 kr per hektar. Det innebär att man inte kan kombinera stöden, men det lönar sig ändå att odla Det var för oss mycket viktigt när vi tittade på detaljerna i programmet. Jag vill säga att det från Miljöpartiets sida är ganska självklart att konventionell rapsodling inte hör hemma i miljöstödet. Vi säger att den odling som bedrivs i Sverige ska ske enligt god lantmannased. Då är det god lantmannased att ha avbrottsgrödor. Däremot kan man i dag konstatera att det finns en stor brist på ekologisk oljeväxtodling. Kalkylen på ekologisk oljeväxtodling är mycket god. Det är förvånande att inte fler har ställt om till ekologisk oljeväxtodling. Det är faktiskt så att man börjar importera från bl.a. Danmark för att kunna tillverka många ekologiska produkter. I det förslag som finns är stödet för ekologisk oljeväxtodling 2 200 kr per hektar, alltså ett rejält stöd. Trädesreglerna, som Ewa Thalén Finné talade om, är det visst problem med. Det är alldeles självklart. Miljöpartiet har också en reservation som handlar om det, reservation 20. Men vi skiljer oss på en punkt. Vi anser från Miljöpartiets sida att det ska vara tillåtet att gå ut och bekämpa marken mekaniskt före den 1 juli. Skälet till att man i EU är så strikt på den 1 juli är att man är rädd att någon ska ta en skörd på en mark som egentligen får stöd som trädesmark. Det viktigaste för oss är att man får gå ut och bekämpa mekaniskt för att inte tvinga fram en ökad användning av bekämpningsmedel. Jag tror att det här är ett av skälen till att användningen av bekämpningsmedel ökar i Sverige. Jag har inte yrkat bifall till den reservationen, men naturligtvis ställer vi oss bakom alla de reservationer som vi har i betänkandet.

Herr talman! Det var inte ekologiskt odlade sockerbetor som jag efterlyste besked om, utan det var det som man tidigare fick REKO-stöd för och som fortfarande finns kvar, vilket är mycket bra för de gotländska sockerbetsodlarna. Min fråga gäller närmast dels vilka regelverk som kommer att gälla efter RE KO-stödet. Det fick jag inget svar på från utskottsmajoriteten. Kanske Gudrun Lindvall kan tillhandahålla detta. Dels frågade jag vad som gäller för dem som önskar börja med den här odlingen nästkommande år och den tid som finns kvar på programmet. Det kom inte heller något besked. Vad gäller ekologiskt odlade oljeväxter har jag fått mig till del att det är väldigt svårt. Det är bara i vissa fall det är möjligt att odla det. Men jag vet att odlarna är mycket väl medvetna om det, och de gör det i den mån det är möjligt. Dessvärre är det fler som skulle vilja göra det med denna miljövänliga gröda men som inte kan.
Herr talman! När det gäller miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland klargörs det väldigt tydligt i MPU, Miljöprogramsutredningen, hur det ska gå till. Det står ett helt eget kapitel om det. Man kan säga att man i utredningen tar bort REKO-stödet och plockar ut ett antal stöd som i stället införs som egna stöd. Det står klart och tydligt i regeringens skrivelse att regeringen avser att följa Miljöprogramsutredningen, och där finns regelverket klart och tydligt att läsa. Såvitt jag förstår ser det ut precis som det gör i dag. Däremot är det helt riktigt att det enda stöd som är öppet för nyanslutning under 2000 är ekostödet. Det här har varit en svår problematik, och det har naturligtvis hängt samman med att Sverige begärde uppskov till år 2001 med att kliva in i det nya stöde. Vi från Miljöpartiet hade gärna sett att det hade varit flera stöd som hade varit öppna, men det har varit omöjligt. Däremot är ekostödet öppet, och det är också det enda stöd som är öppet. Jag hoppas att det här inte blir någonting som gör att det blir ett men för lantbruket, men så ser det tyvärr ut.
Herr talman! Står det klart och tydligt "stöd" är det i så fall bra, men jag undrar det verkligen är så. Enligt den information jag har fått är man tveksam till vilka regler som gäller. Skälet är att om REKO odlingen, som var en uppskattad form för många odlare, försvinner står man utan regelverk. Jag hoppas verkligen att det här kommer fram. Jag har inte sett det, och dem jag har talat med har heller inte haft tillgång till det. Sedan är det bara att beklaga att nytillkommande odlare inte har den här möjligheten. Jag tycker nog att det är ganska dåligt att man inte har tillgodosett dem. Det rör sig om kanske ett tiotal odlare, så man borde ha kunnat hantera detta på ett enkelt sätt. Om det nu finns ett så bra och tydligt regelverk som Gudrun Lindvall här talar om, vore det bra att låta dessa ansluta sig till det. Det är som sagt inte möjligt att odla ekoodling på alla sätt. Jag hoppas verkligen att regeringen på något sätt kan utverka ett regelverk som tillgodoser dels dem nu som odlar, dels dem som tillkommer och att det är klara och tydliga regler. Odlingssäsongen börjar om några veckor.
Herr talman! Jag tycker att Roy Hansson ska studera MPU. Såvitt jag kan bedöma står det ganska tydligt och klart där att det stöd som heter stöd till miljövänlig odling av sockerbetor följer det gamla regelverket. Samtidigt kan jag säga att om alla stöd hade varit öppna under år 2000 hade ni moderater hamnat i en besvärlig situation, för det hade nämligen rejält ökat på administrationen. Ett av problemen med att samtidigt ha det gamla stödet och införa ett nytt stödsystem är administrationen. Roy Hansson tillhör ju ett parti som i vanliga fall är väldigt noga med administrationen. Jag har svårt att förstå att han skulle vilja ha en ökad administration på Jordbruksverket under det året. Dessutom hade det varit i det närmaste praktiskt ogenomförbart att ha både gamla och nya system löpande parallellt under år 2000. Vi kan säga att även om vi hade önskat det hade det varit omöjligt. Vi är hemskt glada över att ekostödet kan få finnas kvar just därför att det finns lantbrukare som ligger under karens och som strikt har räknat år för år hur man ska klara av en omställning till ekologisk produktion. För dem hade det varit ekonomiskt förödande att tvingas till ett tredje karensår. Det hade helt enkelt gjort att man i många fall inte hade klarat av den omställningen. Därför känns det extra angeläget att just ekostödet var öppet. Det finns ett litet stöd till som är öppet, nämligen det stöd som går till rennäringen; det är exakt identiskt.

Fru talman! Vi ska ägna förmiddagen och kanske också delar av eftermiddagen åt att diskutera budgetens fördelning inom utgiftsområde 9. Det handlar om hälsovård, sjukvård och social omsorg. Det här är stora och viktiga frågor när det gäller att bygga och utveckla välfärden, frågor som också styrs av andra områden än de som socialutskottet behandlar. Det handlar bl.a. om kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar. Den budget som ligger till grund för socialutskottets betänkande är framtagen i ett samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en fortsättning på det samarbete som inleddes efter valet 1998, ett samarbete som bl.a. bygger på den gemensamma insikten att välfärden ska vara generell och att alla människor ska ha tillgång till sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet. Detta oavsett inkomst eller social status. Vår välfärd ska vara gemensamt finansierad och offentligt styrd. Budgeten i sin helhet anvisar också i enlighet med tidigare beslut ytterligare 4 miljarder till kommunsektorn för år 2000. Dessutom får kommunsektorn ytterligare 1,3 miljarder i och med att de 200 För nästa år och året därpå, år 2001, finns sedan tidigare ytterligare 4 miljarder aviserade samt en ny s.k. vårdmiljard. Därtill behålls den s.k. 200-kronan inom kommunsektorn även under detta år. Dessutom vet vi att skatteintäkterna kommer att öka markant inom den kommunala sektorn under de närmaste åren. Sammantaget kan jag konstatera att det pågår en fortsatt satsning på den kommunala sektorn under de närmaste åren. Det är för att återskapa kvaliteten inom bl.a. sjukvård, omsorg och socialtjänst. Årets budget, liksom förra årets budget, är en klar ambitionshöjning jämfört med 90-talets mörka mitt. Om det räcker för att återskapa välfärden, ja, det återstår att se. Det kan finnas anledning att återkomma till den frågan i kommande budget. Men det är en god början. Mot detta står främst den moderata politiken, som bygger på omfattande avregleringar och privatiseringar, kombinerat med stora skattesänkningar, som oundvikligen leder till stora nedskärningar i den offentliga sektorn. Moderaterna vill också växla skatter mot bidrag och subventioner. Det leder till starkt negativa fördelningseffekter. Det leder till en inkomstfördelning från kvinnor till män och från dem som är i störst behov av samhällets stöd, för de drabbas hårdast av nedskärningar. Det handlar bl.a. om minskade transfereringar och besparingar i olika trygghetssystem. Det här vill jag ha sagt för att visa var skiljelinjen tydligast går mellan dem som vill bygga generell välfärd som omfattar alla och dem som i stället vill avveckla fördelningspolitiken och de generella systemen, till priset av ökade klyftor i vårt samhälle, mellan dem som vill fortsätta att bygga ett solidariskt samhälle och dem som helt enkelt vill konkurrensutsätta människan. I socialutskottets betänkande aviseras några viktiga reformer. Det handlar om att de som beviljats personlig assistans före 65 års ålder ska få behålla den rätten. Målsättningen är att en lagstiftning ska träda i kraft till år 2001. Det handlar också om att permanenta verksamheten med personliga ombud för människor med psykiska funktionshinder, och det handlar om vårdmiljarden och dess inriktning för år Andra frågor under det här området som är viktiga för människor finns i dag i utredningar eller beredningar. Det gäller tandvården, där en rad partier har väckt motioner om förändringar. Jag delar uppfattningen att tandvårdsförsäkringen behöver utvecklas, så att alltfler har möjlighet att sköta sin tandhälsa. Men där pågår ett beredningsarbete och det arbetet bör avvaktas. Det gäller också hela frågan om läkemedelssubventioner, där en utredning pågår om hur systemet ska se ut i framtiden. Den utredningen ska presenteras i september år 2000. Det här är en mycket komplex fråga, som bl.a. inkluderar vilka läkemedel som ska subventioneras och hur förskrivningsrätten ska se ut. Jag ser ingen anledning att föregripa den utredningen. Jag tror att vi ska ha ett mycket genomarbetat beslutsunderlag innan vi går till beslut i den frågan. När det gäller socialtjänsten finns i dag en utredning ute på remiss som bl.a. föreslår att rätten till förvaltningsbesvär återinförs, att begränsningen till akut tandvård upphör, så att det blir möjligt att få bidrag också för annan tandvård, och att äldre människor som inte tjänat in pensionsrätt i Sverige inte ska tvingas leva på socialbidrag. Det jag vill peka på när jag hänvisar till de här utredningarna är att utveckling pågår och att den går i rätt riktning. Finns det då anledning att vara nöjd? Nej, fortfarande lever sviterna kvar efter tidigare års saneringspolitik. Fortfarande finns det stora brister inom vård och omsorg, alltför många hemlösa på gatorna och en missbrukarvård som behöver utvecklas. Listan kan göras lång på åtgärder som behövs för att återskapa och utveckla vår välfärd. Men det här löser man inte genom privatiseringar eller kommunala skattesänkningar enligt borgerlig modell. I stället behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete, men också ökade ekonomiska och personella resurser. Som jag sade inledningsvis innehåller budgeten ökade resurser till kommunsektorn, men jag vill trots det poängtera att det kan komma att behövas ytterligare resurser under kommande budgetår. Fru talman! Fler talare kommer för Vänsterpartiets räkning att lyfta fram och belysa vår syn på sjukvård, tandvård och handikappfrågor. Jag nöjer mig här och nu med att yrka bifall till våra reservationer nr 12 och 13, som handlar om landstingens förhandsprövning när det gäller tandsanering och ökade kunskaper om homo och bisexualitet samt transfrågor. För övrigt står Vänsterpartiet bakom detta betänkande.

Fru talman! Att få god vård och vård i tid borde vara en självklarhet. Så är det inte i dagens Sverige. Vårdköerna är det mest synliga tecknet på att sjukvårdssystemet inte fungerar. Det är alltid långa köer när en socialdemokratisk regering styr sjukvården. Så var det innan den borgerliga regeringen införde vårdgarantin och så blev det efter att den togs bort av socialdemokraterna. Vi får inte glömma bort att bakom varje kösiffra finns en människa, en människa med värk, en människa med oro och en människa med ängslan. Det är ett misslyckande att människor tvingas vänta månad efter månad på att få en nödvändig operation eller behandling. Vi måste göra allt som står i vår makt för att den som blir sjuk ska få vård och få vård snabbt. Många tycks tro att man sparar pengar på att låta människor stå i kö. Men det är ju precis tvärtom. Det är ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt slöseri av stora mått att låta människor stå i kö. Det är inte kostnaderna för att ge vård som är det största ekonomiska problemet; det största ekonomiska problemet är kostnaden för ickevård. Det är dyrare att tvinga sjuka att stå i kö än att ge vård och göra dem friska. Vi moderater vill att vi nu ska koncentrera krafterna på att de sjuka ska få vård när de behöver den. Vi vill omedelbart införa en nationell vårdgaranti som innebär att man får vård i tid. Klarar inte det egna landstinget av att ge vård, ska man kunna få vården utförd av ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare. Det är patientens rätt. Vi står på den sjukes sida. Vi vill stärka patientens ställning ytterligare. Vi vill införa en obligatorisk hälsoförsäkring som omfattar alla oavsett hälsotillstånd och betalningsförmåga. Då kopplas landstingsgodtycket bort. Oavsett var man bor i landet kan man ställa samma krav på vården. Den obligatoriska hälsoförsäkringen kan inte gå till landstingets fladdermusinventeringar eller bidrag till ABF. Den går till sjukvård, och det är också patientens rätt. Med en obligatorisk hälsoförsäkring stärks patientens ställning genom att resurserna följer patienten. Vårdgarantin kan därför ses som ett första steg på vägen mot en obligatorisk hälsoförsäkring eftersom pengarna följer patienten till den vårdgivare hon väljer. Med en hälsoförsäkring kommer kvaliteten att öka genom att man kan välja till god vård och välja bort dålig vård. Resurserna för vård, läkemedel, sjukförsäkring, rehabilitering och förtidspensionering skulle sammantaget användas på ett bättre sätt än i dag. Internationellt ser vi en tendens att alltfler länder söker sig mot obligatoriska hälsoförsäkringar, såväl länder med skattefinansierad sjukvård som länder med privatfinansierad sjukvård. Jag menar att det skulle vara en bra utveckling också för Sverige och för de sjuka och för dem som vill arbeta i sjukvården. Fru talman! Vi moderater har nu tillsammans med våra borgerliga bröder och systrar det politiska huvudansvaret för sjukvården för ungefär hälften av landets befolkning. Det gäller de delar av landet där läget var som värst med långa köer och många miljarder i underskott och där kravet på förändringar var som störst. Beskedet från väljarna var entydigt: sjukvården måste bli bättre. Det arbetet är nu i full gång. Det är ingen lätt uppgift, och den underlättas inte av att socialdemokraterna lämnat efter sig dessa stora skulder i köer och miljardunderskott. Det är en utmaning som moderaterna runtom i landet tagit sig an både med stort allvar och med stort ansvar. Vi visade 1991-1994 att det gick. Den gången var regeringen ett stöd och uppmuntrade förändring, förnyelse och initiativ. Men nu är det betydligt svårare. Vi har en regering som ser som sin uppgift att förhindra, begränsa, stoppa och säga nej. Den här regeringen undergräver systematiskt ekonomin för borgerligt styrda kommuner och landsting. I valrörelsen blev det ett mantra att satsa på vård, skola och omsorg. Men det var uppenbarligen mest prat. I år tar regeringen 3,7 miljarder kronor bara från Stockholms läns landsting. En grupp socialdemokratiska riksdagsledamöter har, på fullt allvar, förefaller det, krävt att särskilda bestraffningsåtgärder ska införas mot Skåne för att man där inte gör precis som socialdemokraterna vill. Kanske lyckas socialministern skada sjukvården med sina återkommande attacker på försöken att utveckla sjukvården till mer moderna arbetsformer. Vi vet att det finns många läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan vårdpersonal som vill utveckla vården, som själva vill ta ansvaret och driva vården i egen regi. Men jag är rädd för att många idéer går förlorade när statsministern och socialministern ständigt hotar och säger att de tänker förbjuda företagsidén. Eftersom socialministern inte deltar i denna debatt där vi ska fatta beslut om budgeten inom det sociala området får jag ställa mina frågor till Susanne Eberstein, som är socialdemokraternas främste företrädare i dag. Varför vill ni förhindra utveckling? Varför är det så fel, Susanne Eberstein, om en verksamhet som är välskött går med vinst? Överskott måste väl vara bättre än en verksamhet som går med underskott? Av sjukhusen i Stockholm är det ett som fungerar särskilt väl. Där trivs personalen, och många patienter söker sig dit. Vården är så effektiv att sjukhusbolaget ger ett litet överskott, trots att det får exakt samma ersättning för patienterna som de övriga sjukhusen. Nu vill politikerna i Stockholm, och borgerliga politiker i andra delar av landet, t.ex. Skåne - jag tänker på Simrishamns sjukhus - lära av framgångarna med sjukhusbolaget S:t Göran. Bolagsformen förefaller också bättre än landstingsbyråkratin för att organisera vården. Men då slår man till: "Nej, ni får inte ändra något. Usch, fy. Allt är så bra som det är. Nu slår vi till med en lag mot förnyelse och förbättring." Det är faktiskt genuint omöjligt att förstå vad som driver socialministern när han då och då kastar sig in i debatten med det enda syftet att förhindra förnyelse och utveckling av svensk sjukvård. Jag tror inte att han vill de sjuka illa. Jag tror inte att det gäller de socialdemokratiska riksdagsledamöterna heller. Jag har funderat rätt mycket på detta. Jag kan inte förstå annat än att det handlar om er vilja till makt och kontroll, att kunna styra och ställa. Det som händer om det blir valfrihet för patienterna och möjligheter för personalen att utveckla sina idéer, ändra sådant de tror kan göras bättre, är att politikerna förlorar makten. Den flyttas till dem som är berörda, till dem som kan och måste kunna. Det blir som med friskolorna. Plötsligt behöver medborgarna inte stå med mössan i hand utan de kan bestämma själva. De kan välja det som är bra i stället för att tvingas stå ut med det som inte fungerar. Socialdemokraterna vill ha allt som det var förr, dvs. statlig TV, kommunal enhetsskola, statliga televerk - och vi ser vad det innebär i dessa dagar - och vårdköer. Det ska vara socialdemokratiska politiker som styr och ställer, som bestämmer det mesta. Ni är helt enkelt rädda för att makten ska gå ifrån er. Ibland tror jag att era försök att stoppa förnyelsen runtom i landet handlar om en genuin, och naturligtvis befogad, rädsla för att den borgerliga politiken kommer att lyckas om den får genomföras i lugn och ro. Det är djupt allvarligt om partitaktiken får gå före omtanken om de sjuka och de gamla. Jag tror att det snart blir omöjligt att hålla emot kraven från patienter och vårdpersonal. Precis som det blivit omöjligt att hålla fast vid socialdemokratisk politik på så många andra områden, t.ex. friskolorna, fri radio och TV, EU-medlemskap, pensionssystemet, kommer ni så småningom att acceptera förnyelsen av vården också. Frågan är bara hur mycket skada ni hinner ställa till med under tiden. Fru talman! Den socialdemokratiska politiken försöker vara alla goda gåvors givare till alla. Det leder till ett högt skattetryck, med omfattande rundgång av pengar från dem som betalar skatt till samma människor för att de inte har råd att klara sig själva eftersom skatten är för hög. Vi svenskar betalar världens högsta skatter, men det blir alltmera uppenbart att vi inte har världens bästa välfärd. I stället för att stat och kommun gör det som bara stat och kommun klarar vill socialdemokratisk politik att stat och kommun ska ägna sig åt allt, lägga sig i och styra det mesta. Socialdemokraterna ägnar mycket kraft åt att beskatta men också att subventionerna alla. Socialpolitiken träffar inte i första hand de som behöver hjälp och stöd utan alltför ofta de som politiken gör beroende av stöd. Ett exempel är socialdemokraternas tandvårdsförsäkring, som ställer många låginkomsttagare och pensionärer på bar backe om de behöver mera omfattande hjälp - samtidigt som man subventionerar bastandvård för det stora flertalet. Vi moderater föreslår ett högkostnadsskydd som innebär att de som har de största behoven av tandvård får ett ordentligt stöd. Den nuvarande regeringen har dessutom konsekvent fört en politik som särskilt drabbat de handikappade. Steg för steg har man urholkat den handikappreform som den borgerliga regeringen genomförde. Vi har lika konsekvent motsatt oss dessa försämringar, samtidigt som vi har slagits för att man får behålla sin personlige assistent även efter fyllda 65 år. Fru talman! Socialdemokraterna talar om solidaritet, men de vägrar se att den stat som griper om allt och försöker göra allt missar det som borde vara viktigast. Högre skatter och fler bidrag är inte nyckeln till bättre välfärd. Det är en väg som har prövats och som har misslyckats. När staten blir alltför stor, blir den också alltför svag. Vi moderater vill ha en stat som klarar de åtaganden den tar på sig och levererar de tjänster som människor har rätt att kräva. I denna vår strävan är vårt budgetförslag ett tydligt steg i rätt riktning. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla de reservationer vi har till detta betänkande, men jag yrkar för tids vinnande bifall bara till reservation 1 under mom. 6.
Fru talman! Chris Heister säger att det krävs förnyelse. Hon pekar då på den gamla, beprövade och underkända borgerliga politiken. Det handlar om den vårdgaranti som vi i dag vet hade stora undanträngningseffekter och ställde andra diagnosgrupper utan den behandling som de hade rätt att begära. Det är alltså prövat, och det är underkänt. Vi vet också att den privatisering som moderaterna förespråkar är ineffektiv. Vi vet att den sjukvård som bedrivs i Sverige gör att vi får ut mycket sjukvård för pengarna. Min fråga till Chris Heister gäller just hur man ska finansiera allt detta som hon förespråkar i sitt anförande.

Min fråga gäller alltså, Chris Heister, hur ni ska finansiera allt detta goda samtidigt som ni åderlåter den kommunala sektorn på summor i den storleksordning som jag nämnde.
Fru talman! När det gäller vårdgarantin är det som Ingrid Burman säger inte riktigt rätt. Det kostar ju pengar att låta människor stå i kö. Ser man till att få en sjukvårdsorganisation som gör att man kan ge vård i tid innebär det att pengar sparas. Vi kunde också under den borgerliga regeringstiden se att vi gav utrymme för en vårdgaranti som innebar att människor fick vård i tid och inte behövde vänta. Det stora problemet med den svenska sjukvården är att vi har så vattentäta skott mellan de olika systemen. Om man från Vänsterpartiets sida skulle våga ta ett steg mot en obligatorisk hälsoförsäkring kunde man på ett mycket bättre sätt än i dag utnyttja alla de resurser som står till förfogande. Men det vill inte Ingrid Burman, för hon vill fortsätta att styra och ställa i vården, precis som socialdemokraterna. Köerna försvann när vi hade en vårdgaranti mellan 1991 och 1994, och sjukvården blev bättre då. Vi ska se till att vi får utrymme för en bra sjukvård som gör att människor får vård i tid. När det gäller privatiseringarna säger ni att de är ineffektiva. Men titta på S:t Görans sjukhus! Om alla sjukhus hade skötts som S:t Göran skulle vi inte ha något underskott i sjukvården i dag. S:t Görans sjukhus har ju de senaste åren visat ett litet överskott, trots att det fick samma ersättning som landstingets sjukhus. Om vi ser till att få den förnyelse och förändring som behövs, där man bejakar personalens kunskaper och kan få en professionell ledning av sjukvården, kan vi också använda resurserna på ett bättre sätt än i dag. Jag tycker att vi har en skyldighet gentemot skattebetalarna att se till att de pengar vi avsätter till sjukvård också används på bästa sätt. Många vittnar om att vi inte bör ge mer pengar till sjukvården utan först se till att få en bra organisation. Det tänker jag arbeta för. När det gäller själva budgetalternativet har vi ett starkare budgetalternativ än vad majoriteten i denna kammare har. Med vår sjukvårdspolitik blir det också mer sjukvård. Vi åderlåter inte landstingen på mer pengar, men vi säger att vi inte ska tillföra mer förrän vi har gjort de förändringar som behöver göras.